Fru talman! Sverige hävdar sig mycket bra i fråga om internationell bidragsgivning. Vi diskuterar i dag bidrag till u-länderna, men det bör också observeras att Sveriges bidrag till Förenta nationernas organisationer är mycket stora. I många fall går dessa bidrag också till hjälpåtgärder för utvecklingsländer. I fråga om det totala bidraget till Förenta nationerna ligger USA främst med 553 miljoner dollar, men Sverige kommer, trots att det är ett så pass litet land, tvåa med 169,5 miljoner dollar. Sovjetunionen, den andra supermakten, ligger på åttonde plats med 105 miljoner dollar. Räknar man däremot bidraget per capita blir situationen en annan. Då ligger Norge först med 23,34 US dollar, Sverige tvåa med 20,42, och USA först på femtonde plats med 2,51. Sovjetunionen ligger på plats 43 med 0,41 dollar. Räknar man per capita-bidrag i procent av per capita BNP kommer Sverige på femte plats, medan stormakterna USA och Sovjetunionen kommer på plats 48 resp. 60. När det gäller bidrag till de ändamål som vi diskuterar i dag har det redan anförts att Sverige ligger itopp. Vi ger 0,94 96 i bidrag av BNP. USA kommer på plats 15 med 0,20 96, medan Sovjetunionen ger så litet att de inte ens är med i tabellen — man ger knappast några sådana bidrag alls. Det svenska biståndet kommer att höjas efter de principer som vi hittills har tillämpat. Höjningen blir nu 508 milj.kr., och biståndet kommer sammanlagt att uppgå till 6 228 milj.kr. Bland andra viktiga saker är en lång rad av åtgärder för att öka andelen svenska varor och tjänster i det svenska biståndet. Det har ibland anmärkts på att våra bidrag skulle vara alltför bundna, men de är faktiskt inte särskilt bundna. Vi säger exempelvis inte att vi just nu har för många traktorer och att ett visst land därför får ta sådana. Biståndsländerna kan själva välja bland en stor mängd svenska produkter. Den förmånliga kreditgivningen till u-länderna höjs också kraftigt, från 120 till 300 milj.kr. Samtidigt skärps kontrollen av biståndets effekter. Centern har alltid haft en klar linje beträffande inriktningen av det svenska biståndet. När därför Gertrud Sigurdsen och Oswald Söderqvist påstår att centerns linje inte skulle vara det, vill jag i sju koncentrerade punkter ange vad centern vill i fråga om utvecklingsbiståndet. 1. Biståndet skall väsentligen gå till de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. a sr ora 3 maj 1982 Har ni inte fått centerns program klart för er tidigare, har jag här konkretiserat det. Jag hoppas att ni nu begriper det. Miternationellt Jag skulle emellertid önska att Gertrud Sigurdsen i lika klara ordalag talar utvecklingssamarom vad socialdemokratin vill och att Oswald Söderqvist konkretiserar vad Beleini m vänsterpartiet kommunisterna vill i fråga om bidrag. Jag har fullgjort min skyldighet och i sju konkreta punkter talat om vad centern vill. Nu är det er tur att tala om vad ni vill. Jag har sagt detta därför att de andra partierna inte har samma målsättning som vi. Vänsterpartiet kommunisternas avsikter är helt klara. Det är fråga om rent politiska bidrag. De vill ge bidrag till socialistiskt inriktade länder. Det är mycket lätt att argumentera för den uppfattningen. Andra länder än socialistiska skall inte ha några bidrag. Därmed behöver man inte diskutera olika detaljer i vpk:s åtgärder. Det är hela vägen fråga om samma ideologi. Socialdemokraterna har inte direkt sett bidragsgivningen på detta sätt, men ganska ofta sneglar de åt politiska bidrag. Det har hänt att länder, som räknat efter sina inkomster och levnadsstandard ingalunda skulle vara berättigade till bidrag, ändå har av, som jag betraktar det, rent politiska skäl ansetts lämpade att få bidrag. Det kan ifrågasättas om den nuvarande formen för bidrag är den absolut bästa. När Sture Korpås talade om detta, sade genast Gertrud Sigurdsen att det fanns så många bidragsformer. Hon frågade om vi ville ändra på detta. Ja, det är klart att socialdemokratin är ganska fastlåst vid sina uppfattningar. Så är fallet även här. Skall man se det hela realistiskt, kan man väl inte säga att ett bistånd alltid måste ges i samma form utan någon förändring. Det händer givetvis en hel del i världen, och då skall vi vara beredda att ändra på biståndet. Mycket talar för att det svenska biståndet i vissa fall skulle kunna ges på annat sätt. Antag att ett land behöver någonting, t.ex. ett kraftverk, och att Sverige förklarar att vi skall hjälpa till med detta. Arbetet lämnas till svenska entreprenörer med önskemål om att de skall använda så mycket som möjligt av landets resurser och landets arbetskraft. De får ta hand om det hela, och kraftverket byggs färdigt. I vissa fall har det hänt att vi gjort så, t.ex. ett kabelverk i Zambia och en kakelplattefabrik i Tunisien. Jag har besökt båda platserna. Resultatet blev alldeles utmärkt. Det blev en paketindustri. Det sattes i gång av svenska experter, men så långt möjligt gick arbetet över på inhemsk arbetskraft. Det är möjligt att använda hjälpen på detta sätt i en hel del fall. Det kanske skulle ge betydligt större effekt. I fråga om enprocentsmålet råder enighet. Gertrud Sigurdsen uppehöll sig vid ”fornstora” dagar och talade om 1962. Det är dock inte nödvändigt att gå tillbaka dit. Principerna fastlades ju 1977. Socialdemokratins fornstora dagar i detta fall är inte så mycket att skryta över. När centern såsom första parti i Sveriges riksdag tog upp enprocents 59 målet, fick vi inte något stöd. Folkpartiet anslöt sig året efter. Men det dröjde ganska länge innan socialdemokraterna anslöt sig. När förslaget sedan skulle genomföras, sköttes det ganska dåligt. Såsom Gertrud Sigurdsen sade nådde vi enprocentsmålet 1975 72, men genom socialdemokratisk eftersläpning fick vi först åtskilliga år senare enprocentsmålet fullföljt. Enligt de principer som finns för bidrag kan vissa länder anföras. När det gäller diskussionen om Vietnam vill jag framhålla att vi började med Bai Bang-projektet. Det skulle kosta 500 milj.kr. Det kommer att kosta ca 2 miljarder kronor. När vi hade börjat med detta projekt, ville vi givetvis genomföra det. Då blev Sverige på något sätt tvingat att hela tiden ge bidrag så att det kunde fullföljas. Därmed har varken regering eller riksdag egentligen tagit ställning till hur mycket vi skall ge i bidrag till Vietnam. Vi har ju hela tiden tvingats att ge så mycket att arbetet på Bai Bang och sjukhusen kan fullföljas. Nu, när de projekten kommer att bli klara, står vi inför frågan: Hur mycket skall vi nu ge till Vietnam? Och jag vill inte att det ställningstagandet skall ske slentrianmässigt; det säger jag också till regeringen. Det är inte meningen att man bara skall säga att 345 miljoner eller 400 miljoner är det riktiga, för de summorna har uppkommit genom att Bai Bang-projektet har tvingat fram dem. När vi nu ställer oss den frågan skall vi också ta hänsyn till olika faktorer som inverkar, t.ex. vad som står i första artikeln i konventionen om mänskliga rättigheter: ”Alla folk har självbestämmanderätt. Med stöd av denna rätt äger de att fritt bestämma om sin politiska ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena.” När nu Vietnam har ockuperat Kampuchea och satt dit en marionettregering kan man ju fråga: Följer Vietnam konventionerna om de mänskliga rättigheterna i det avseendet? Följer Vietnam över huvud taget någonting som står i konventionen om mänskliga rättigheter? Jag vill inte avbryta något bistånd till Vietnam — man lever där i så svåra ekonomiska omständigheter att man nog behöver ha det — men jag vill ha ett ställningstagande som tar hänsyn till olika faktorer när vi skall bestämma vad Vietnam skall ha i framtiden. Visst är det ett fattigt land, men det finns tyvärr väldigt många länder i världen som är fattiga, och det kan mycket väl tänkas att det finns de som är mer berättigade att få bidrag än Vietnam. Därför bör vi ta ställning till hur mycket vi egentligen skall ge i framtiden. Att Vietnam sedan har byggt upp världens sjätte armé, som man har använt t.ex. för att ockupera Kampuchea, kostar också mycket pengar och försätter därmed landet i ytterligare svårigheter.

För att nu vara riktigt neutral mot Oswald Söderqvist använde jag först ryska, sedan engelska och sist småländska. Av artighet mot honom och med tanke på hans ideologiska uppfattning började jag med den ryska benämningen; då kan man inte säga att jag inte har varit neutral. Nr 138 Den gången Sverige skulle bli medlem av Internationella finansieringsbo 4 a n 5 S Onsdagen den laget hade jag nöjet att i FN tala på den socialdemokratiska regeringens | : EM = SE 5 maj 1982 vägnar; vi hade så god samstämmighet i utrikespolitiken att jag fick göra det. När frågan kom till riksdagen blev beslutet enhälligt; jag kan inte erinra mig Internationellt att vare sig socialdemokrater eller kommunister röstade emot det. Man ansåg utvecklingssamaralltså i princip att ett internationellt finansieringsbolag var en bra sak. bete-m.m. I dag står det i den socialdemokratiska reservationen att IFC:s verksamhet nu har inriktats mera på de fattiga länderna. Det talar ju mycket för att vi fortfarande skall stödja Internationella finansieringsbolaget, och därför kan jag inte förstå varför man nu skall gå emot det. Det är en organisation som fyller sin uppgift inom Världsbanken, och den bör finnas kvar. I fråga om de övriga länderna har moderaterna en avvikande mening. Jag villinte ta till riktigt samma ord om detta som Linnea Hörlén gjorde, utan jag skulle mera vilja beteckna det som någon sorts småfinurlighet. Man har en märklig metod för att spara pengar utan att egentligen spara pengar. Man tar nämligen bort reservationsanslagen, och därmed behöver man inte minska på länderbidragen. Men det är klart att de har sin stora betydelse, och jag vill uttala min tveksamhet om att den metoden skulle vara så särskilt bra. Det är ju först att observera att en del av de pengarna är disponerade fastän de inte är utbetalade. Vad händer den dag de skall betalas ut, om man har tagit bort reservationsanslagen? Och i framtiden blir man kanske rädd för att över huvud taget ha några reservationsanslag — man kommer att på alla möjliga sätt sträva efter att använda dem inom den rätta tiden. Nu sade Allan Hernelius att detta skulle gälla temporärt. Vi får hoppas det, för annars tror jag inte metoden är något vidare lämplig att använda — att helt enkelt sopa bort reservationsanslaget och på det sättet skapa s.k. besparingar. Fru talman! I stort sett kan man nog säga att regeringens förslag är tillstyrkt. Det lutar åt att regeringsförslaget kommer att till största delar bifallas vid omröstningen. Enligt min uppfattning är det också det mest välbetänkta, så regeringsförslaget bör bifallas i alla väsentliga delar. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till centeroch folkpartireservationerna och i övrigt bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Som jag sade tidigare, i replikskiftet efter mitt huvudanförande, är det klart att biståndspolitik är politik. Då kommer det också in värderingar i bilden. Det är fel att förespråka och tro på myten att bistånd är någonting som kan hållas utanför politiken på något sätt. Det är likadant med Torsten Bengtson: han gör klart politiska värderingar i sina ställningstaganden när det gäller biståndspolitik, precis som i all annan politik. Det är självklart. Därför räcker det inte med att tala om elände i allmänhet, som jag också sade tidigare. Att hjälpen måste gå till de fattigaste säger moderaterna också; det är högerpolitik. Men vad hjälper det de fattiga i ett land som exempelvis 61 Bangladesh, om vi pumpar in biståndsmiljoner? Det kommer inte en krona till de fattigaste i Bangladesh, Torsten Bengtson. Det är där de politiska värderingarna kommer in. Vi gör den värderingen att vi inte skall kasta ut de knappa biståndsresurser vi har på ett sådant land, för de stannar på vägen, hos mellanhänderna, hos de styrande, hos överklassen och hos den inhemska oligarkin. Men Torsten Bengtsons värdering — som är politisk och borgerligt politisk — är: Det gör ingenting, låt oss skyffla in pengar i Bangladesh! Där kommer de politiska värderingarna fram. Det är alltså högerpolitik. Det är avslöjande, tycker jag, att höra hur Torsten Bengtson ställer upp på högerpolitiken i biståndsfrågorna. Vad sedan beträffar multilaterala anslag, som vi har talat om tidigare, och anslaget till IFC — det går utmärkt bra med svenska för min del, jag behöver inga andra språk; jag klarar mig bra i riksdagen som på andra håll med svenska — så är det alldeles självklart att här har skett någonting annat än det Torsten Bengtson talade om förut. När de första åtagandena gjordes rörde det sig inte om några biståndsmedel. Medlen togs inte från någon biståndsbudget. Men nu, när det är fråga om en ny påfyllning, då skall man helt plötsligt plocka från biståndsbudgeten. Och det ställer centern och Torsten Bengtson upp på igen! Där har vi på nytt värderingarna: Låt oss understödja enskild företagsamhet i u-länderna genom att ställa upp i den här organisationen som skall låna ut pengar på kommersiella villkor — det är bra att använda de svenska biståndspengarna på det sättet. Kom sedan inte och tala om att försöka hålla biståndet ovanför politiken, Torsten Bengtson!

Fru talman! Torsten Bengtson frågade: Vad vill socialdemokraterna då det gäller biståndspolitiken? Det bad han oss tala om i klara ordalag. Vi och hela den svenska riksdagen har tagit ställning till detta. I utrikesutskottets betänkande 1978/79:1 står beträffande målen för biståndspolitiken att de även i fortsättningen skall bidra till resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet och en demokratisk samhällsutveckling. Detta utvecklas vidare, och det stod hela riksdagen bakom när detta betänkande diskuterades. Nu har Torsten Bengtson i sju punkter talat om vad han vill. Jag tyckte inte att det riktigt överensstämde med de tankegångar som jag försökte lyssna mig till hos Sture Korpås. Det finns alltså många linjer i biståndspolitiken. Det finns också flera inom centern. Torsten Bengtson kom sedan in på att det finns andra lämpliga former för bistånd än de vi nu har. Han sade att vi i vissa fall när vi skall medverka till kraftverksbyggen skall överlämna det till de svenska entreprenörerna. Torsten Bengtson och Sture Korpås får nu göra upp om vad det är för typ av biståndspolitik som centern vill ha!
Fru talman! Torsten Bengtson talade om att moderaterna vill sopa bort alla reservationsanslag. Det är helt felaktigt. Av våra besparingsåtgärder på 800 miljoner uppstår 500 genom att vi yrkar avslag på regeringens höjning och resterande 300 miljoner bl.a. genom diverse nedskärningar av reservationer. Men det rör på sin höjd en femtedel av de reservationer som finns, och det är inte detsamma som att sopa bort alla.
Fru talman! Det är ärligt av Oswald Söderqvist att direkt säga ifrån att det är politiska bidrag som kommunisterna vill ge. Men sedan riktar han en beskyllning mot mig, då han säger att också vi ger politiska bidrag. Observera att ungefär 90 20 av de svenska biståndsanslagen går till de länder som Förenta nationerna har betecknat som de fattigaste i världen. Det finns ingen möjlighet att hävda att alla dessa länder som får bidrag skulle ha en viss politisk inriktning. Det bevisar att centern icke ger några politiska bidrag. Om så skulle ha varit fallet, skulle vi inte ha gett bistånd till länder som är socialistiska eller kommunistiska. Och det har vi gjort, därför att vi anser att de fattiga människorna i de fattiga länderna måste få bistånd, även om det finns en regim som är allt annat än önskvärd. Med hänsyn till den alltmer misslyckade politik som de socialistiska länderna för är det självklart att man ibland är tveksam om hur utvecklingen skall bli. Det socialistiska systemet befinner sig ju nu i fullständig upplösning och kännetecknas av ineffektivitet och ofrihet. De mål som Gertrud Sigurdsen talar om sammanfaller i viss mån med de mål som jag har tagit upp. Men socialdemokraterna vill, som jag tidigare har sagt, gärna snegla åt politiska mål i de fall där bistånd inte kan motiveras. Länderna kan ha bruttonationalprodukter på över 1 000 dollar per capita, medan FN:s fattigdomskriterium ligger vid 200 dollar. Då är det fråga om politiska ställningstaganden, därför att man gillar den regim som finns i landet. Sture Korpås och jag har inte på något sätt olika uppfattningar. Jag anförde bara två exempel, kabelfabriken i Zambia och kakelplattefabriken i Tunisien. Efter vad jag förstår har de satsningarna slagit mycket väl ut, och det är en väg som vi säkerligen kan använda. Den har också använts, redan under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag förstår inte att Gertrud Sigurdsen kan ha något att anmärka på det. När det slutligen gäller min vän Allan Hernelius kan det hända att jag sade alla reservationsanslagen. Det var i så fall fel, för jag skulle säga reservationsanslag. Och det är bra många av dem som har tagits i anspråk. Vi kan då vara överens om att — om det nu sades, vilket jag inte riktigt kan avgöra — ta bort ordet alla. Det var uttrycket reservationsanslag som användes, och det var detta som jag betecknade som en viss småfinurlighet.
Fru talman! Det är bara att konstatera att Torsten Bengtson helt och hållet ställer upp på högerpolitiken när det gäller biståndsfrågorna. Det är klart att större delen av det svenska biståndet måste gå till fattiga länder. Det är en självklarhet, som inte behöver påpekas. Det är också en självklarhet, Torsten Bengtson, att det främst är i de länder som har olika former av socialistiska system som biståndet har kommit ned till de breda folklagren. Ge något exempel på svenska biståndsländer med kapitalistisk marknadsekonomi -— det finns sådana också — som på ett effektivt och mycket bra sätt har fördelat de svenska biståndspengarna i jämförelse med vad andra stater har gjort! I t.ex. Vietnam — det förkättrade — har det svenska biståndet verkligen kommit till nytta. Det har konstaterats t.o.m. av företrädare för centern. Det svenska biståndet har kommit till oerhört stor nytta i länder som Angola och Mogambique. Men it.ex. Bangladesh har det inte kommit till nytta. Vi kan mycket väl starkt kritisera hur biståndspengarna har använts i Indien. Det är mycket svårt att påvisa någon effektiv användning av alla de miljoner som har pumpats in där. Det är vi också kritiska mot. Det är också skamligt av Torsten Bengtson att i fallet Vietnam tala om att det socialistiska systemet har medfört en upplösning, att man där håller en stor krigsmakt som tar pengar från andra områden av samhället. Varför måste Vietnam hålla en stor armé, Torsten Bengtson? Har det någonsin fallit Torsten Bengtson in att tänka på de sakerna? Har inte Vietnam i 30-40 år varit utsatt för aggressioner och direkta anfall, först från USA och sedan från Kina, och därefter också via Kampuchea, innan man var tvungen att slå tillbaka för att klara sin gräns mot det landet? Säg något land som under sådana förhållanden inte skulle försöka bygga upp ett nationellt försvar! Det får vara någon måtta på de oförskämda påståenden som Torsten Bengtson gör här i kammaren. Men det är som sagt ingenting att förvånas över, med den högerinriktning i sitt tänkande som Torsten Bengtson så tydligt har avslöjat här.
Fru talman! Torsten Bengtson menar att det vi har sagt om målen i viss mån sammanfaller. Från socialdemokratisk sida står vi fast vid det beslut som fattades och de mål som angavs som inriktning för biståndspolitiken. Nu säger Torsten Bengtson att socialdemokraterna sneglar åt politiska mål. De länder som är valda som programländer är valda enligt de kriterier som riksdagen har slagit fast. Det har också sagts många gånger i riksdagen att man kan lägga tonvikt vid olika mål. Men det är inte alltid så att det är BNP per capita som är avgörande. De länder i Latinamerika som också övriga partier är med om att ge bistånd till, Nicaragua, Dominikanska republiken m.fl., tillhör inte de fattigaste. Jag vill påpeka att utskottet sade — och riksdagen antog — följande: Främjandet av ekonomisk och social rättvisa liksom en jämnare fördelning av u-ländernas resurser hör dessutom, som ovan närmare utvecklats, till huvudsyftena med den svenska biståndsverksamheten. Det är detta som har varit vägledande — det utgår jag från — för riksdagen Nr 138 när den har valt programländer. Jag vill fortfarande att Torsten Bengtson och Onsdagen den Sture Korpås skall göra upp om vad som är centerpolitik, för ni talar inte g
3 5 utvecklingssamar Fru talman! ”Upp flyga orden, tanken stilla står.” Det var Shakespeare bele mo som sade det, och det tänkte jag på när Oswald Söderqvist talade. Ord är ord, och man kan kasta ur sig vilka ord som helst. Utan att jag på något sätt har anslutit mig till moderaternas politik i det här sammanhanget konstaterar Oswald Söderqvist att jag för högerpolitik. Ord är ord, som sagt, och Oswald Söderqvist kan säga detta om det än är aldrig så felaktigt. Jag företräder centerpolitik och inte något annat partis politik. Det har gjorts utvärderingar av hur de svenska bidragen har kommit till nytta, och jag rekommenderar Oswald Söderqvist att läsa dem, så att jag slipper förklara. Det är bara att ta del av dem. När jag förklarade att det kommunistiska systemet är odugligt, gällde mitt uttalande inte bara Vietnam. Det är genomgående över hela världen så, att det kommunistiska systemet visar den allra sämsta effektivitet. Folket i kommunistiska länder får en dålig levnadsstandard på grund av att systemet är så ineffektivt. Dessa länder kan varken konkurrera på världsmarknaden eller på något sätt ge invånarna i landet bättre levnadsstandard. Till Gertrud Sigurdsen vill jag säga att jag klart och konkret har sagt ifrån att vissa av målen sammanfaller. Punkten 6, ekologisk balans och hushållning med världens naturresurser, var den punkt som centern tog upp och ville lägga till, men tyvärr fick vi inget stöd från socialdemokraterna. Punkten 7, som gäller respekt för mänskliga rättigheter, hoppas jag att socialdemokraterna instämmer i. Om man trampar mänskliga rättigheter under fötterna nästan hur som helst, bör det svenska biståndet kunna avbrytas, och det menar vi från centerns sida att vi i så fall skall göra. Mindre än 200 dollar i medelinkomst är FN:s definition på fattiga länder. Jag ber då socialdemokraterna att betänka — kommunisterna skall vi inte tala om-— att motsvarande siffra för Jamaica är 1 060, alltså fem gånger så mycket. Nicaragua med 870 ligger också långt över. Cuba som det har funnits förslag om, inte från socialdemokraterna just nu men från kommunisterna, har 750. Mogambique ligger lågt, bara 140 dollar. Bangladesh, 80 dollar, är väl det fattigaste vi kan leta fram. Även om det svenska biståndet är över 6 miljarder, förslår det väldigt litet, och då måste man försöka använda pengarna till att hjälpa de människor som bäst behöver biståndet och inte av politiska skäl vilja ge det till andra länder.

Fru talman! Jag hade inte rätt att delta i replikskiftet då det gällde moderaternas påpekanden att de outnyttjade reservationerna var mycket stora för vissa mottagarländer samt för katastrofbiståndet och att detta tagits till intäkt för vad de kallar besparingar. Jag vill säga litet grand om orsakerna till de outnyttjade reservationerna. För det första har många u-länder en begränsad planeringsförmåga — det ligger liksom i ordet u-land — och hellre än att sätta in pengar i dåligt förberedda projekt vill vi vänta, hjälpa till med förberedelser och därefter genomföra projekten. Det saknas alltså inte biståndsprojekt, och det är verkligen ingen risk att inte medlen används för sitt omsedda ändamål. För det andra sker det f. n. en omläggning av biståndet i vissa länder, t.ex. Tanzania och Indien. I fråga om Indien sker den från importstöd till mera ändamålsbestämt stöd. Det innebär att vissa övergångsproblem uppstår och därmed också tillfälligt outnyttjade resurser. I fallet Tanzania kommer mer att satsas på underhåll av redan gjorda insatser, och det kräver också en viss förberedelsetid. Jag vill inte heller undanskymma det faktum att det är rätt stora inre problem i Tanzania, men det är vår förhoppning att den svenska biståndsverksamheten skall kunna gå fram obruten. För det tredje beror den stora outnyttjade reservationen för bredare samarbete och förmånliga u-landskrediter på att systemet är under inkörning. Det tar en viss tid innan dessa biståndsformer blir kända och innan man hittar lämpliga beredningsformer. Jag vill poängtera att pengarna verkligen behövs för ändamålet. Reservationen till det multilaterala biståndet har sjunkit kraftigt. Den utgör f.n. 95 milj.kr., och dessa pengar behövs för att snabbt kunna aktualiseras och aktiveras när behov uppstår. Det är t.ex. fråga om extra bidrag för energiinsatser, till olika utvecklingsbanker m.m. De reservationer av medel som kvarstår outnyttjade från föregående år kan alltså inte tas i anspråk för nya ändamål. När det gäller besparingarna vill jag säga att de faktiskt inte är någonting annat än nedskärningar av biståndet. Jag tycker att moderaterna borde ha kurage att erkänna det. Jag vill tillägga: Moderaterna är inte ensamma om att kräva att det svenska biståndet skall vara så effektivt som möjligt. Det är ett naturligt krav från de partier som står bakom den svenska biståndspolitiken och naturligtvis därmed också ett krav från regeringspartiernas sida. Moderaterna säger alltså att man vill göra den svenska biståndsverksamheten effektiv. Jag efterlyser i det sammanhanget direkta recept på hur denna effektivitet skall uppnås — recept som står i ett utvecklingsförhållande till den biståndspolitik som vi bedriver f. n. Jag saknar den receptangivelsen. Sedan vill jag bemöta den handlingsteori som Bertil Måbrink framförde i sitt anförande. Han sade att moderaterna driver regeringen och därmed de partier som ingår i regeringen, folkpartiet och centern, mot ett uppgivande av den fastlagda målsättningen för biståndspolitiken. Jag vill stillsamt påpeka för Bertil Måbrink att moderaterna har de flesta reservationerna och de flesta invändningarna mot regeringens biståndspolitik.

När man har att ta ställning till de frågor som reses i dessa reservationer måste man först granska de fastlagda kriterierna för svensk biståndsverksamhet. Svensk biståndsverksamhet riktar sig i första hand till de fattigaste länderna. Den har sin viktigaste grund i en humanitär samhällssyn, att man skall hjälpa sina medmänniskor när dessa har det svårt. Känslan av solidaritet med de fattiga och förtryckta och med dem som drabbats av krig och andra katastrofer är en solidaritet som inte stannar vid landgränser. Den går från människa till människa, och den har hela världen som sitt fält. Biståndsverksamheten har också sin grund i filosofin, att den innersta kärnan till den oro och därav följande konflikter som finns i världen är en orättvis fördelning av jordens resurser. Den oro och rädsla som skapar konflikter och krig har en drivhusmässig grogrund i analfabetism och dåliga möjligheter till kontakt med omvärlden. Hunger och sjukdomar i u-länderna släcker liv i förtid och fullbordar den fullständiga utslagningen. Klyftan mellan fattiga och rika länder blir ständigt större. Detta sker trots att Förenta nationerna i högtidliga deklarationer fastslagit det stora behovet av hjälp till u-länderna och lagt ett ansvar på de rika länderna i världen att lämna bistånd till de fattiga. Sverige har anslutit sig till denna biståndsverksamhet och också gått över den fastlagda undre gränsen 0,7 20 av BNI och satt sin gräns vid 1 90 av BNI. Den ekonomiska kris som nu drabbar världen har varit särskilt svår för de fattigaste länderna. Priserna på deras import av exempelvis olja och andra nödvändiga varor ökar snabbare än priserna på deras exportvaror. U-länderna, som stor grupp, har en negativ utvecklingskurva i jämförelse med världens i-länder, och den ekonomiska krisen gör också att klyftan växer inom gruppen u-länder. De länder som kommit ett stycke på väg i sin industrialiseringsprocess klarar sig relativt bra, medan de fattigaste länderna halkar alltmer efter. Paradoxalt nog kan man i denna dystra målning av läget se ett hoppfullt tecken: de länder som fått hjälp att utveckla sina resurser har fått en egen kraft att klara kriser. Denna vetskap motiverar en svensk biståndssatsning på de fattigaste länderna. Det gäller särskilt de afrikanska länderna söder om Sahara. Den motiverar också att Sverige fortsätter den långsiktiga biståndsverksamhet där man nu kan skönja en spirande egen tillväxtkraft. Sedan jag nu betonat målinriktningen för den svenska biståndsverksamheten vill jag granska reservation 5 från moderat håll. Den har som yrkande att Sverige vid länderval bör prioritera sådana u-länder som slår vakt om de mänskliga rättigheterna och strävar efter en demokratisk utveckling. Reservanterna föreslår också att biståndsarbetet skall omprövas eller avbrytas när det gäller mottagarländer som bedriver anfallskrig eller har trupper på främmande territorium eller där de grundläggande mänskliga rättigheterna kränks. När Sverige lämnar bistånd till ett mottagarland, tecknar vi avtal med detta land. Det är alltså ett ömsesidigt avtal, som skall hållas av båda parter. I dessa avtal har vi inga reservationer för politiska förändringar; vi skriver inte in några föreskrifter för regimen i landet. Kort uttryckt ställer vi inte upp några politiska villkor för vår hjälpverksamhet; vi ger hjälpen till mottagarlandets folk, inte till dess regim. Vår biståndsverksamhet har också långsiktighet som målsättning. Program för sjukvård, undervisning och utveckling av näringslivet måste ses i ett längre perspektiv för att lämna efter sig bestående resultat. Även om vi ser våra u-landsprojekt i 10-20-50-åriga tidsperspektiv är det en förväntad utveckling som är närmast dramatisk jämfört med den samhällets mognadsprocess som Sverige och andra västländer genomgått, där denna tagit århundraden. När vi bedömer våra projekt i u-länderna måste vi tillåta fördröjningar, fördyringar och också rena misslyckanden. Vi måste ta risker. Den lokala grund dessa projekt har att stå på är oftast mycket bräcklig. Vi skall naturligtvis ständigt pröva nya vägar för att göra vårt bistånd så effektivt som möjligt och satsa på de viktiga behov som finns hos mottagarlandet och den kunskap som vi själva besitter. I en proposition 1977/78 om riktlinjer för det svenska utvecklingssamarbetet heter det: ”Ett av målen för det svenska utvecklingssamarbetet är att detta skall bidra till ett demokratiskt samhällsskick i u-länderna. De brister som finns i detta avseende kan alltså i och för sig inte utgöra hinder för att inleda eller fullfölja sådant samarbete.” Den uppfattningen har alltjämt giltighet. Detta utesluter inte att allvarliga och långvariga kränkningar av mänskliga rättigheter kan motivera att ett pågående biståndssamarbete omprövas. Det bör emellertid än en gång fastslås att biståndssamarbete bygger på långsiktiga förutsättningar samt att biståndet inte bör begagnas som utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Detta har riksdagen vid ett flertal tillfällen fastslagit. Detstår emellertid klart att det är befogat att från svensk sida påtala fall av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och påminna mottagarlandet om att dessa kan inverka negativt på vårt utvecklingssamarbete. Det bör vara regeringen, och då i första hand utrikesministern, som har att välja de lämpligaste och mest effektiva formerna för sådana påtalanden. Liknande synpunkter kan läggas på de fall där mottagarlandet bedriver angreppskrig. Vid tidigare behandlingar i riksdagen har det fastslagits att det är svårt att fastställa entydiga regler för hur man skall handla i sådana fall. Varje enskilt fall måste underkastas en särskild prövning. Det är en princip som måste godtas av de partier som står bakom den svenska biståndssatsningen. Utskottets majoritet ser ingen anledning att ändra ståndpunkt i dessa avseenden och avstyrker alltså reservation nr 5. I ett som vanligt kraftfullt anförande har moderaternas talesman Allan Hernelius särskilt granskat det svenska biståndet till Vietnam och då speciellt uppehållit sig vid Bai Bang-projektet. Jag är den förste, Allan Hernelius, att erkänna att detta projekt medfört svårigheter i genomförandet: fördröjningar, fördyringar och misslyckanden som krävt omplanering. Även från mitt parti, folkpartiet, har varnande ord sagts om projektets storlek, teknologi och råvaruförsörjning. Vi har dock varit med om att sätta skutan i sjön, och nu har vi skyldighet att se till att den fungerar och flyter innan vi lämnar över projektet definitivt. Vietnam har inte resurser att avsluta projektet på egen hand. Ett avbrytande från svensk sida skulle innebära att djungeln snabbt skulle ta herraväldet och nödtorftigt dölja byggnader och rostiga maskiner. Det vore ett svårt haveri för svensk biståndsverksamhet i stort. Detta får bara inte ske. Vi måste göra anläggningen färdig, och vi måste se till att vietnameserna klarar skötseln av anläggningen. Sverige har nyligen haft besök av en representativ delegation från Vietnam. Vid detta tillfälle, liksom vid flera andra tillfällen, framförde den svenska regeringen sitt klara avståndstagande från Vietnams intervention i Kampuchea. Med hänsyn till riksdagens tidigare ställningstaganden har vi inte betraktat detta avståndstagande som ett hot mot den svenska biståndsinsatsen i Vietnam. Socialdemokraterna begär i sin motion — detta överensstämmer också med majoritetsskrivningen i utskottet då det gäller Vietnam — att landramen höjs till 400 milj.kr. I propositionen föreslås 345 milj.kr. Den nedtrappning som regeringen föreslår har som naturlig bakgrund att Bai Bang-projektet går mot sin fullbordan och att medelsbehovet dit efter hand minskar. Vi har gjort en särskild ansträngning för att klara Bai Bang-projektet, som jag har sagt tidigare här, och efter hand kommer övriga behov i Vietnam in i en naturlig prioritering. Vi väger de behov som finns i Vietnam mot de behov som finns i våra övriga mottagarländer, och vi måste fördela resurserna med hänsyn till detta. Som jag betonat i mitt anförande, med inriktning på den moderata reservationen, använder inte regeringen biståndet som politiskt påtryckningsmedel, och jag vill avvisa den åsikten, såsom den har framförts i den socialdemokratiska motionen angående Vietnam. Jag vill också säga litet om det bundna biståndet och återflödet av det svenska biståndet till Sverige. Flera studier visar att återflödet till Sverige från det bilaterala biståndet totalt sett uppgår till 40-50 926. Det övriga återflödet är ca 10 76, vilket sammanlagt, på ett ungefär, gör 50 96. Det bundna biståndets andel kan beräknas till ca 15 20 av det totala biståndsanslaget. Syftet med den svenska biståndspolitiken är, som jag sagt tidigare, att främja utvecklingen i mottagarländerna. En följd av det bistånd som Sverige och andra länder ger är att inköp av varor och tjänster görs i i-länderna. Det vore skrymteri att säga att detta återflöde skulle vara av ringa intresse för Sveriges vidkommande. Det ger ju ett värdefullt tillskott till vår ekonomi och till vår sysselsättning. Det svenska biståndet har ofta en bred svensk resursbas att falla tillbaka på i fråga om teknologi, varor och tjänster. Jag anser att det måste vara riktigt att utnyttja den kunskap och de resurser som vi har i Sverige på t.ex. energioch miljöområdena. Återflödet av det bundna biståndet uppgår till mindre än en tredjedel av återflödet i dess helhet eller, som jag sade, till ca 15 96 av det totala biståndsanslaget. En betydande upphandling i Sverige sker alltså, oavsett om biståndet är bundet eller ej. En ökning av andelen bundet bistånd skulle sannolikt endast medföra att en del av ökningen tas i anspråk för varor och tjänster som utan bindning ändå skulle ha upphandlats i Sverige. För åstadkommande av en nettoexportökning av någon betydelse skulle andelen bundet bistånd behöva höjas mycket kraftigt. Den åtgärden skulle skapa stora olägenheter för mottagarländerna, och samtidigt skulle möjligheterna att nå de biståndspolitiska målen försämras, eftersom inriktningen av det landprogrammerade biståndet skulle behöva ändras på ett genomgripande sätt. Vi skulle behöva mycket snabbt lägga om de projekt som vi har på gång. Till detta skall man också lägga att förutsättningarna för Sverige att i internationella sammanhang verka aktivt för att andra bidragsgivande länder skall sluta att kräva bundet bistånd skulle minska. Vi kan ju inte yrka att andra länder skall avstå från det bundna biståndet, om vi samtidigt verkar i motsatt riktning hemma i Sverige. Återflödet av det svenska multilaterala biståndet är något lägre än återflödet av det bilaterala. De multilaterala institutionerna har i regel en fri upphandling, och detta speglar väl tyvärr att svenska företag inte lämnat konkurrenskraftiga anbud när det har gällt upphandling. Orsaken till detta kan vara tveksamhet till små projekt i avlägsna länder, där företagen inte har egen representation. Det kan bero på bristfälliga kunskaper om arbetsprinciper eller på otillräckliga ansträngningar från företagens sida att skapa kontakter med de olika organisationerna. Det bör vara både en skyldighet och en viktig rättighet för oss i Sverige att verka för att öka kännedomen om de svenska företagens möjligheter att leverera varor och tjänster inom ramen för det multilaterala biståndet, såväl hos de internationella biståndsorganen och dessas lokalrepresentanter som hos u-ländernas myndigheter. De kan ju efterfråga svenska varor. Under det senaste året har den svenska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att öka den kännedomen och den servicen till företagen. Jag kan bara peka på att det i New York har inrättats en tjänst som projektbevakare med uppgift att följa upphandlingen i bl.a. UNDP och UNICEF. En sådan tjänst finns redan i Washington. Man har också ordnat seminarier där man bjudit in representanter för svenska företag och för intressenterna på den andra sidan, t.ex. de asiatiska och afrikanska utvecklingsbankerna samt Världsbanken, och på det sättet skapat en dialog. SIDA och Sveriges exportråd förbereder tillsammans en katalog över svenska produkter som kan vara av intresse för u-länderna och därigenom också för de internationella organisationerna. I propositionen finns en lång uppräkning av åtgärder för att möjliggöra en utvidgad svensk export av varor och tjänster inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Vi kommer att utvecklingssamardiskutera dammbyggandet i Kotmale senare under våren, men beräkningar bete m. m finns redan nu som visar på ett återflöde på upp till ca 90 92 och att ca 1 000 svenska årsarbeten skapas där under sex år. Den svenska biståndsverksamheten har alltså redan nu mycket stor inverkan som generator i svensk ekonomi och för sysselsättningen. Och jag tror att det är riktigt att vi går på den hittills inslagna vägen och aktiverar det svenska näringslivet i större utsträckning i stället för att binda upp större delar av det svenska biståndet. På lång sikt tror jag att det ger bäst verkan.
Fru talman! Våra synpunkter på avbrytande av bistånd och återflöde kommer att redovisas senare av Per-Olof Strindberg. Rune Ångström tog upp vår hantering av besparingarna. Vi har inte inräknat reservationerna i anslagen. Reservationerna har vi använt för att få ett bistånd som kvantitativt inte skall behöva försämras. I det sammanhanget vill jag gärna läsa upp vad som står i propositionen när det gäller bidrag till internationella biståndsprogram, där regeringen skriver: ”Vissa bidrag kommer att finansieras genom att den ointecknade reservationen efter utgången av budgetåret 1981/82 under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag tas i anspråk.” Där tar man 74,2 milj.kr. i anspråk av reservationen. Det jag möjligtvis tycker är märkvärdigt är att man dessutom räknar in dessa 74 miljoner i förslaget för det kommande budgetåret. Jag vet att det när det gäller finansieringen av IFC och den gemensamma fonden är fråga om medel som man antagligen inte har hunnit flytta över. Men när det gäller t.ex. UNDP:s verksamhet i de minst utvecklade länderna använder man reservationsmedel. Jag kan inte se att detta på något sätt skiljer sig från att moderaterna använder ytterligare 50 miljoner av de i reservaionen kvarstående 95 miljonerna. Jag kan inte se någon som helst skillnad mellan regeringens och moderaterna hantering av de reserverade medlen — möjligtvis då att vi inte räknat in dessa pengar i vårt förslag för framtiden. Rune Ångström ställde en fråga om krav på effektivitet. Jag hade hoppats att det av mitt anförande skulle framgå att en utvärdering har kommit till stånd på de punkter där moderaterna i många år krävt en utvärdering av biståndet. Det framgår mycket tydligt av propositionens redogörelse för länderbiståndet att man behöver ställa personalbistånd till förfogande. Jag hoppas att dessa utvärderingar skall resultera i att man följer de krav som enligt vad man har märkt behöver ställas på biståndet i länderna. Jag tror att både herr Ångström och jag kan konstatera en förbättring när det gäller 7n effektiviteten, och jag tror att det till väsentlig del beror på utvärderingen.
Fru talman! Beträffande Bai Bang vill jag säga att moderaterna inte föreslagit att vi i morgon dag skall marschera ut från detta bygge. Tvärtom är vi med på 180 miljoner, övervägande till Bai Bang, under det budgetår som kommer. Men egentligen borde vi inte vara det. Vi har i flera år sagt att vi skall fullfölja vårt åtagande att bygga Bai Bang, däremot inte åta oss ansvaret för driften. Vad vi nu till stor del håller på med är att ansvara för driften, nämligen att köpa massa åt Bai Bang, och det var inte precis avsikten när avtalet hösten 1974 kom till under underliga former. Herr Ångström säger också att folkpartiet har varit kritiskt mot vissa moment i Bai Bang. Jag kan inte minnas det. Jag måtte ha glömt bort det. Jag har aldrig hört någon kritik mot Vietnam från folkpartiets sida. Betecknande är att när man nu skall ta intryck av en del framförda åsikter om Vietnam sänker man anslaget med 20 miljoner — från nuvarande 365 milj.kr. till 345 milj.kr. Det är inte mycket att skryta med! I år betalar vi alltså — jag upprepar det än en gång, för man kan inte upprepa det nog ofta, tycker jag — en miljon om dagen till Vietnam. Ändå har riksdagen sagt att vid händelser och åtgärder i mottagarländerna som rubbar förutsättningarna — och Vietnam är inblandat i saker och ting som närmast liknar krigföring — måste man göra en prövning sist och slutligen i det enskilda fallet. Någon sådan prövning har icke redovisats för riksdagen i något annat fall än när det gäller Chile — icke för Vietnam, icke för Etiopien, och icke på sin tid för Tanzania. Den prövningen har stannat på papperet. I dag tillämpas den regeln tydligen inte alls, eftersom Vietnam fortsätter att hålla trupper i Laos och Kampuchea och ändå får ett bistånd som — det har jag sagt förut i dag — tillsammans med reserverade medel för nästa budgetår uppgår till en halv miljard. Tror herr Ångström verkligen att denna folkpartiets politik har gehör hos allmänheten? Man kan t.o.m. ifrågasätta om den har gehör i partiets landsstyrelse.
Fru talman! Jag vill först kort till Ingrid Sundberg säga att jag i mitt anförande gav en förklaring till de outnyttjade reservationerna. Vid flera tillfällen har från moderat håll förts en argumentation som byggt på en sammanblandning mellan era besparingsåtgärder och kvarvarande reservationer. Man har pekat på att detta är vad som inte har utnyttjats och använt det som ett underlag för argumentationen om besparingar. Jag har själv deltagit i paneldebatter där denna argumentation förts. Vidare till Allan Hernelius. Eftersom vi varit med om att godkänna Bai Bang-projektet har vi enligt min mening, som jag sade i mitt anförande, skyldighet inte bara att sätta skutan i sjön utan också att se till att den håller sig flytande. Det innebär att jag anser att vi har en skyldighet att se till att anläggningen fungerar driftsmässigt, att man behärskar den teknologi som finns i projektet, att man har råvaruförsörjningen ordnad och att projektet i Övrigt har en hygglig förutsättning att klara sig i framtiden. Allan Hernelius efterlyser kritiska röster från företrädare för folkpartiet när det gäller Bai Bang-projektet. Jag har själv tillhört dessa kritiker — jag vet inte om Allan Hernelius godtar att jag uppträder som talesman för folkpartiet. Jag vill än en gång poängtera att vi inte använder vår biståndspolitik som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Vi måste ha som långsiktig målsättning att hjälpen skall rikta sig till det folk som finns i mottagarländerna, inte till regimerna. Vi har vid ett flertal tillfällen utnyttjat våra vänskapliga förbindelser med Vietnam till att påpeka för Vietnams regering att vi ser mycket allvarligt på dess ockupation av Kampuchea. Jag tycker att det är en riktig politik i detta sammanhang, och jag hoppas och tror att också de svenska påtryckningarna har ett visst inflytande på Vietnams utrikespolitik och militära strategi beträffande Kampuchea.
Fru talman! Jag beklagar mycket om Rune Ångström har fått den uppfattningen att vi har räknat in reservationerna i anslaget för det kommande året. Reservationerna använder vi därför att vi räknar med att de skall kunna ge ett sådant tillskott att biståndet kan fortsätta utan negativa effekter. Jag fick däremot ingen förklaring på att regeringen på s. 41 i budgetpropositionen har gjort en sammanräkning, där man tar beloppet från den ointecknade reservationen och för upp det över kommande anslagsyrkanden.
Fru talman! Hur länge skall vi enligt folkpartiets och centerpartiets mening hålla Bai Bang-skutan flytande och låta Vietnamstödet vara i stort sett oförändrat — 20 milj.kr. är ju ingen reduktion? Hur länge skall vi betala driften av Bai Bang? Ola Ullsten sade i ett föredrag som jag åberopade i mitt inledningsanförande, att det kan röra sig om 10, 20 eller 50 år. Det uttalandet gällde visserligen inte Vietnam, men det gällde i allmänhet de överenskommelser om bistånd som vi har med andra länder. Fru Sigurdsen talar om en lång tid framöver. Och jag ställer frågan konkret: Hur länge skall vi hålla på och betala till Vietnam samtidigt som detta land för anfallskrig i andra länder? Veterligen har Vietnams regering inte tagit något som helst intryck av den kritik som kanske har framförts i slutna kamrar i Arvfurstens palats.
Fru talman! Det är orimligt att kräva av mig, Allan Hernelius, att jag här i bänken skall kunna ange det antal år som behövs för att hålla skutan Bai Bang flytande. Jag har angivit som målsättning att vi skall ge projektet en rimlig chans att klara påfrestningarna i den ekonomiskt kärva värld som omger även Bai Bang-projektet. Den målsättningen borde räcka för att Allan Hernelius skall kunna göra en bedömning av min ståndpunkt. Det är viktigt att vi ser till inte bara att anläggningen är färdig när det gäller byggnader och maskiner utan också att den fungerar. Det är ju det innersta syftet med denna biståndsverksamhet. I den politiska delen har jag redan lämnat en förklaring och behöver inte upprepa den. På Ingrid Sundbergs fråga finns ett svar i propositionen under denna anslagspost.

Fru talman! Jag vill dröja en stund vid den socialdemokratiska motionen nr 395, där vi har tagit upp frågan om biståndet till Centralamerika och Karibien, denna torterade kontinent som under århundraden varit och är utsatt för en grov och hänsynslös exploatering av kolonialister och den moderna tidens imperiebyggare. Vi anser att våra krav i motionen ligger väl i linje med den svenska biståndspolitiken och att de kan bidra till en gynnsammare utveckling i dessa länder. Tutskottet har samtliga partier varit överens om att svenska biståndsmedel bör inriktas på Nicaragua, för ett bredare samarbete med Dominikanska republiken och Cuba samt för humanitärt bistånd till Latinamerika. Det är onekligen en positiv utgångspunkt, men däremot går meningarna starkt isär beträffande nivån på våra insatser i denna del av världen. En gång upplevde det gamla Europa hur USA gick i spetsen för frihetssträvandena, men med sorg i hjärtat har vi nu fått uppleva hur våra förväntningar djupt har svikits. Under Carteradministrationens tid inleddes en viss avspänning som motsågs med förväntningar, medan den nuvarande Reaganadministrationen söker kväva denna utveckling genom inblandning i militära och ekonomiska engagemang, som understödjer reaktionära regimer. Många ledamöter i denna kammare tillhör den generation som, med rätta, beundrade USA:s insatser mot fascismen och nazismen under andra världskriget. Vi minns också hur generösa insatser gjordes för att få det sönderslagna Europa på fötter. Detta blev ett påtagligt bidrag i kampen för demokratin och motverkade det missnöje och den desperation som alltid varit grogrunden för kommunistiska maktsträvanden. Vår sympati ersattes dock snart av en djup besvikelse över den hänsynslöshet som under vissa skeden i efterkrigstiden kommit att prägla USA:s uppträdande. Vietnamkriget måste upplevas som en svår belastning, som har sitt ursprung i en kortsynt amerikansk utrikespolitik. Likheterna mellan de båda supermakterna i umgänget med de små grannstaterna blev allt påtagligare. I öst hade man en gång panslavismen och i väst Monroedoktrinen. Skrämmande resultat av denna historiska bråte kan alltjämt avläsas på världskartan. Många småstater har fått betala dyrt för stormakternas KR ä S : 3 Onsdagen den har skett och sker i förhoppningen om att nå fram till de många nödlidande Ä s 5 maj 1982 människorna. Kan dessa insatser medföra att de förtryckta folken på längre Sk återfår sin självständighet och åter Sn Jäla på ryggarna, ligger detta väl i Internadonellé linje med en framåtsyftande biståndspolitik. A SS : Be utvecklingssamar Hade USA:s beredvillighet att bistå de utsatta folkgrupperna kommit lika bre mm klart till uttryck i Latinoch Centralamerika som i Europa under de första efterkrigsåren, hade utvecklingen i stora delar av världen blivit betydligt gynnsammare ur demokratisk synpunkt. Nu skräms de härskande i USA av sociala revoltrörelser och kallar alla frigörelsesträvanden för kommunism, trots att de orättvisor som frihetsrörelserna söker bekämpa fanns långt före den stora bolsjevikrevolutionen. Det borde stå klart även för USA att man, om man vill undvika en onödigt lång och hänsynslös kraftmätning mellan diktatur och demokrati i Latinamerika, måste lära sig att leva med befrielserörelser. Ett av de länder som kommit i blickpunkten under senare år är Nicaragua. Vi vet att där finns en intensiv vilja att komma till tals med och få en önskvärd normalisering i umgänget med USA. Detta har kommit till klart uttryck vid samtal med representanter för Nicaragua helt nyligen. Situationen var en gång likartad i Cuba, som också ville hålla en dialog i gång, innan den amerikanska handelsbojkotten omintetgjorde den möjligheten. Utvecklingen i Chile har också en del att lära om vad som kan ske om kortsiktiga intressen får vara avgörande. Utvecklingen i Nicaragua är mot denna bakgrund av stort intresse. Det finns många exempel på hur den unga sandinistregimens målmedvetna arbete med att utrota analfabetismen inneburit stora framgångar. En sådan utveckling borde inte heller vara skrämmande för Reaganadministrationen. Nicaragua, som har flerpartisystem, upprätthåller mycket vänskapliga förbindelser med, förutom vårt land och övriga nordiska länder, Holland, Frankrike och Västtyskland bland de västeuropeiska länderna. Nicaragua har också mycket goda relationer till Canada, med vilket land ett kreditavtal har tecknats i dagarna. Det intygas att även Världsbanken har spelat en betydande roll under det svåra skede som Nicaragua befinner sig i. I den svenska biståndsdebatten brukar framföras förhoppningar om att de länder som mottar svenskt bistånd borde utvecklas i demokratisk riktning. Det är sant att det inte är lätt att hitta sådana länder, och det som sker i Nicaragua visar att utvecklingen till demokrati är fylld av stora problem. Jag blev onekligen mycket förvånad, när jag lyssnade på Allan Hernelius inlägg här under förmiddagen. Han beskrev utvecklingen i Nicaragua såsom jämförbar med vad som sker i andra länder, där yttrandefriheten sitter mycket trångt. Tvärtom har det ju framgått av det resonemang som vi i dagarna har haft med representanter för Nicaragua att man uppenbarligen strävar efter en ökad demokratisering i landet. Jag har här ett pressmeddelande från arbetsmarknadsminister Ingemar 175 Eliasson. I fredags hade han ett samtal med Nicaraguas arbetsmarknadsminister Virgilio Godoy Reyes, ledare för liberala partiet. I pressmeddelandet säger arbetsmarknadsminister Eliasson att ”samarbetet mellan liberala partierna i världen kan stärka utvecklingen mot demokrati och fri ekonomi i Nicaragua”. Nicaragua eftersträvar fria val och arbetar nu fram en ny regeringsform. Man måste dock börja från grunden, då landet helt saknar folkbokföring. Somoza - representanten för den störtade förtryckarregimen — omvaldes vart fjärde år utan någon som helst kontroll. Nu vet vi att Nicaraguas intresse för Sverige även omfattar möjlighet att få teknisk hjälp att klara de framtida valfrågorna i demokratiskt acceptabla former. Det gäller bl.a. för oss så självklara saker som att ordna folkbokföringen. Det är länder med en sådan utveckling som vi har all anledning att ge vårt stöd. Det vore en tragik om försöken att skapa en demokrati omintetgjordes på grund av att etablerade demokratier ställer sig likgiltiga inför dessa ansträngningar. Det får helt enkelt inte ske. Mot den bakgrunden går vi i den socialdemokratiska motionen längre i våra yrkanden än de borgerliga och kommunisterna gör. Det socialdemokratiska biståndsanslaget till Nicaragua uppgår till 75 milj.kr. för budgetåret 1982/83. I fråga om ramarna för ett bredare samarbete med Dominikanska republiken resp. Cuba föreslår vi anslag med 20 milj.kr. för vartdera landet. När det slutligen gäller insatserna för humanitärt bistånd till Latinamerika föreslår vi socialdemokrater en höjning av anslaget till 100 milj.kr. för nästa budgetår. Regeringen har i sin proposition nöjt sig med att föreslå 50 milj.kr. för detta ändamål. Om beloppet överskreds, var meningen att ta medel ur katastrofbiståndet. Detta fann vi socialdemokrater omotiverat, och jag vill i likhet med Gertrud Sigurdsen uttala min glädje över att vi i utskottet kunde nå enighet med mittenpartierna om att tillstyrka det socialdemokratiska förslaget beträffande det humanitära biståndet till Latinamerika, vilket innebär en fördubbling jämfört med propositionen, alltså 100 milj.kr. Det har ofta omvittnats att hjälpbehoven på denna blodiga kontinent är enorma. Enbart i El Salvador krävdes i fjol inte mindre än 16 300 dödsoffer såsom följd av inbördeskriget. 900 000 flyktingar, därav 360 000 barn, har lämnat sina hemorter. Av dessa lider minst 200 000 av undernäring. Detta är endast några exempel. Listan kunde göras längre såsom bevis på att det finns fullgoda skäl för att följa det socialdemokratiska förslaget. Vi är medvetna om svårigheterna att kanalisera en biståndsinsats av denna omfattning så att den når de verkligt behövande människorna. Vi utgår emellertid från att biståndsmyndigheterna med engagemang och arbetsinsatser gör allt för att de anslagna medlen kommer att nå fram till de verkligt behövande människorna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Nr 138 Fru talman! I den moderata motionen 932 har vi gjort en sammanställning | 5 maj 1982 för u-landsforskning— fem huvudområden. Av anslagna medel faller 18 96 på forskningssamarbete med u-länder, 15 26 på forskningssamarbete mellan Interkationellt u-länder, 57,7 70 på internationella forskningsprogram, 6,7 Zo på svensk utvecklingssamaru-landsforskning och 2,6 26 på administration. bete MM: Av medlen till forskningssamarbete med u-länder går knappt 44 9 till gruppen minst utvecklade länder. Bland forskningsområdena får exempelvis jordbruk 24 2. Forskningssamarbete mellan u-länder prioriterar Latinamerika med 43 96 av medlen, medan Afrika får 16 26 och Asien 2 26. Inom ämnesområdena får jordbruk 1,2 26, ökenbildning 1,7 96, fysik och kemi 21,3 70 samt ekonomisk och social forskning 70,2 90. Konsultgruppen för internationell jordbruksforskning får 21 20 av anslaget till internationella forskningsprogram. Endast ett av de minst utvecklade länderna, Etiopien, berörs direkt av denna forskning. Svensk u-landsforskning är uppsplittrad på områden som utvecklingsteori och samhällsvetenskap med 33 22 av anslaget, teknik och industrialisering med 15 96 och jordbruk och landsbygdsutveckling med 24 96, varav endast hälften kan betecknas som ren jordoch skogsbruksforskning. Hälsooch näringsforskning får 20 96 samt utbildning och kommunikation 8 96. Fru talman! Med den här torra uppräkningen av en del av det statistiska materialet ur motion 932 har jag avsett att ge en sammanfattande bild av SAREC:s verksamhet, speciellt då i vilken utsträckning denna berör jordoch skogsbruksforskning. Det är inom dessa områden nyckeln till världssvältens problem går att finna. De minst utvecklade ländernas behov är ytterst jordnära. Mest påtagligt brister tillgången på vatten och bränsle. Ur denna aspekt är det framträdande hur i SAREC:s hittillsvarande verksamhet forskning inriktad på en utveckling av u-ländernas egna naturresurser intar en alltför undanskymd plats. Metodiskt upplagda tvärvetenskapliga undersökningar rörande ökenspridningens orsakssammanhang är ej föremål för stöd i någon högre grad. Hydrogeologisk forskning brister speciellt i vad gäller grundvattenbalansen. Sker tillrinningen i samma takt som utpumpningen, eller tär man på ett grundvattensförråd som bildats under helt andra hydrologiska förhållanden än de i dag rådande? Det är frågor vi bl.a. bör ställa oss i vårt arbete inom Tanzanias vattenprogram. Det viktiga sambandet mellan vegetation och nederbördsklimat är ett vitt fält. Enligt 1979 års instruktion åligger det SAREC att stödja och utveckla forskning av betydelse för u-länderna. Denna uppgift förutsätter ett nära samarbete med SIDA och en samordning av båda dessa biståndsorgans verksamheter för att ge högsta effekt åt ansträngningar som skall föra oss 7 närmare de grundläggande målen för svenskt utvecklingssamarbete. Samstämmigheten är total i uppfattningen att den viktigaste frågan för utvecklingsansträngningarna är en ökad livsmedelsproduktion. För att åstadkomma en sådan krävs ingående kännedom om resp. lands naturliga förutsättningar samt kunskap om denna naturs antropiskt förorsakade förändringar. Häri inbyggda problem möter SIDA i sin fältverksamhet, och SIDA bör genom stöd från SAREC finna en väg till en tillämpbar lösning. Omvänt kan SAREC genom forskningsstöd ge en vetenskapligt säkrad grund för att SIDA-insatserna får bestående verkan. Utan denna ömsesidiga samverkan är risken stor för att gjorda insatser innebär hjälp för stunden men på sikt tillskapar än större problem än de ursprungligt rådande. SAREC:s verksamhet och därav vunna erfarenheter måste leda till prioriteringar av vissa forskningsområden. Där dessa ännu ej kommit att uppfattas som synnerligen angelägna av mottagarlandet är det SAREC:s uppgift att hävda gjorda prioriteringar och genom information vinna berört u-lands intresse för och medverkan på området i fråga.

Den sammanfattande bedömning som dessa tre att-satser ger uttryck för pekar på att SAREC:s verksamhet inom det vidsträckta ekologiska området måste i framtiden ges större tyngd än vad som nu framgår av organisationens anslagsframställning. SIDA-biståndets betydande satsning på vattenoch markförsörjningsfrågor inrymmer problem som utskottet håller för sannolikt måste uppmärksammas i den internationella forskningen. SAREC har i denna utveckling en vägledande roll att spela. I sin nuvarande form har SAREC varit verksam i tre år, dessförinnan som beredningsorgan sedan 1975. Gjorda erfarenheter gör att SAREC systematiskt granskar och utvärderar pågående verksamhet. Detta är ett välgörande initiativ. För riksdag och regering kvarstår dock behovet att vinna insikt om huruvida verksamhetens utformning i övergripande sammanhang följer den uppdragna politiska målsättningen med medföljande krav på samordning och effektivitet. Detta är en uppgift för regeringen.

En oförändrad anslagstilldelning är väl motiverad för att man under en konsolideringsperiod skall kunna vinna ökad effektivitet och samverkan. Behovet av besparingar utgör samtidigt ett motiv för åtgärden. Jag yrkar, fru talman, bifall till yrkande 11 i motion 2035.

Fru talman! Beträffande motionskravet på utvärdering av SAREC:s verksamhet vill jag först erinra om att SAREC:s roll i utvecklingssamarbetet övervägdes av den biståndspolitiska utredningen och att denna utredning fann att SAREC:s verksamhet i stort sett motsvarat statsmakternas intentioner. Man beslöt att endast föreslå begränsade organisatoriska förändringar i verksamheten. Jag vill också påminna om att SAREC:s huvuduppgift är att lämna stöd till u-länderna i deras strävan att bygga upp en egen forskningskapacitet. Det sker dels genom direkt samarbete med enskilda länder, dels också genom att man deltar i internationella forskningsprogram. SAREC har alltså inte som uppgift att i egen regi bedriva forskning i u-länderna — det skall fastslås. En grundförutsättning för att ett bestämt forskningsfält skall kunna bearbetas är att u-länderna själva uppfattar det som angeläget och att de även är villiga att avdela egna resurser och visa eget engagemang på ifrågavarande område. Denna policy hindrar naturligtvis inte SAREC från att hävda prioriteringar i samtal och samarbete med u-länderna. Men de facto utgör den en begränsning av handlingsmöjligheterna. När det gäller inriktningen av SAREC:s verksamhet har jag ingenting att erinra mot vad föregående talare har angivit såsom varande av stor betydelse. Det är klart att det ekologiska området ropar efter insatser på forskningssidan. När utskottet har behandlat denna motion, har vi ansett det sannolikt att vattenoch markförsörjningsfrågorna, som ju även ägnas betydande uppmärksamhet i SIDA-biståndet, också kommer att uppmärksammas i den internationella forskningen. Här har ju SAREC en mycket stor och viktig uppgift att fylla. Utskottet har inte funnit anledning att förorda någon särskild översikt av SAREC:s verksamhet. Med det sagda vill jag på utskottets vägnar också yrka bifall till utskottets förslag i sammanhanget. Motion 932 och och yrkande 5 i motion 2035 får därmed anses vara besvarade. Utskottets anslagsframställning tillstyrks alltså, och motionerna i dessa delar avstyrks.
Fru talman! Tidigare i dagens debatt har man hävdat värdet av att våra biståndsinsatser samordnas när det gäller både ämnesområden och genomförande. Utskottet har klart uttalat att SAREC inte skall bedriva egen forskning men skall stimulera forskning inom u-länder, mellan u-länder och i Sverige. Den stimulansen kan givetvis styras av SAREC genom information och påverkan. När vi analyserar SAREC:s uppläggning av sitt arbete och jämför med hur SIDA arbetar, så är det slående hur stor dominansen är av SAREC:s intresse för Sydamerika. Det motsvaras inte av samma dominerande intresse från SIDA. Eftersom båda dessa organisationer arbetar med svensk biståndsverksamhet för att vi snabbt skall nå de mål vi har, så bör de gå hand i hand och arbeta parallellt för samma mål, vare sig målet avser ett visst objekt eller ett visst land. Här föreligger en påtaglig skillnad. Detta bör i framtiden rättas till för båda organisationernas del, och de bör ge varandra ömsesidigt stöd.

Fru talman! Jag har i utskottet haft nöjet att lyssna till Sten Sture Paterson i just denna fråga, och jag vill harangera honom för den inträngande analys som han har gjort av SAREC:s verksamhet. De grundläggande värderingarna beträffande de områden som är viktiga för den här typen av u-landsforskning delar jag och utskottet med Sten Sture Paterson. Men så kommer vi till möjligheterna att förverkliga målsättningarna. Då har vi vissa kriterier, bl.a. att SAREC inte har till uppgift att i egen regi bedriva forskning i u-länderna. Vad som i u-länderna uppfattas som särskilt viktigt måste vara avgörande för om de olika projekten skall komma till stånd eller inte. Om SAREC i diskussioner och i sitt samarbete med u-länderna framför sina synpunkter, så är det i stort sett så långt som SAREC kan gå i den här frågan. Man kan inte mot u-ländernas egna prioriteringar yrka på att det som vi från Sveriges horisont uppfattar som viktigt och värdefullt skall prioriteras. U-ländernas egna prioriteringar måste alltså vara avgörande. Jag tycker att Sten Sture Paterson i detta sammanhang måste acceptera det faktum som föreligger.
Fru talman! Jag kan i mycket instämma med Rune Ångström i fråga om den generella uppläggningen av SAREC:s arbete. Men praktiskt får man väl ifrågasätta om det är ett fattigt u-lands grundlägganden intressen som återspeglas i många av de projekt som drivs av exempelvis svensk u-landsforskning. De vittnar snarare om ett högkultiverat samhälles anspråk på forskningsanalys. De är av forskningsintresse för ett i-land.

Detta skall vi kanske i högre grad observera. Om vi verkligen kraftfullt vill stödja u-ländernas utveckling, då skall även forskningen gå ner på de enkla vardagsmänniskornas stora problem — vatten och bränsle till att börja med.

Fru talman! Latinamerika utgör i dag till stora delar en skräckkammare. Denna skräckkammare har beskrivits av organisationer för mänskliga rättigheter, flyktingar, präster och andra. Fakta kan alltså inte ha undgått riksdagens ledamöter — fakta om den terror som råder med tortyr, försvinnanden och mördande som ständigt återkommande inslag. Mot den bakgrunden ter sig de borgerliga partiernas kallsinnighet till vpk:s motioner inte vara anmärkningsvärd utan rent cynisk. Denna kallsinnighet kan bara förklaras på så sätt att regeringen och moderaterna sluter upp bakom en parts intressen i området, nämligen USA:s. Det är nämligen ett faktum att det är USA eller av USA stödda krafter som bidragit till att förvandla detta område till en skräckkammare, fylld av dödsskvadroner.

70 70 av USA:s investeringar i tredje världen finns i Latinamerika. Därifrån förs årligen 40 miljarder dollar över till USA som vinster och räntor. Hela USA:s oljeimport tas från eller passerar och raffineras i och kring Karibiska havet. Latinamerika och Karibien har alltså tilldelats rollen som råvarukälla och marknad för USA-monopolen, och Latinamerikas arméer får tjäna som polis mot befolkningen och vakthundar vid varje oljekälla, gruva eller USA företag. Juntornas torterare och dödspatruller tjänar alltså som funktionärer till storebrodern i norr och affärsintressena där. Det är viktigt att ha detta klart för sig när man diskuterar händelseutvecklingen i de olika staterna i området. Herr talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid vpk-motionerna 187 om ökat stöd till Nicaragua och befrielserörelserna i Guatemala och El Salvador och 728 om att återuppta Cuba som programland. Men låt mig först helt kort kommentera den senaste tidens utveckling i vad gäller konflikten mellan Argentina och Storbritannien. Konflikten kan aldrig lösas med militärt våld — därom torde alla vara ense. Margaret Thatcher och Argentinas diktator spelar just nu det bekanta kryssarspelet, eller ”sänka fartyg”, som mina barn säger. Och Ola Ullsten ställer upp och hejar på järnladyn i London. Utrikesministerns uttalande om ett stöd till den ena parten och ett stöd för britternas rätt att bruka militärt våld på ”sitt eget territorium” framstår som ren och skär opportunism och är djupt oroväckande från svensk neutralitetssynpunkt. Det är märkligt också mot bakgrund av att såväl FN i sina generalförsamlingsresolutioner som den alliansfria rörelsen erkänner Argentinas överhöghet över öarna. Men det ursäktar självfallet inte Argentinas klara och uppenbara brott mot FN-stadgan i detta fall. Att militärjuntan i Argentina tillgripit en sådan här åtgärd är delvis avhängigt av de inre oroligheterna. Det argentinska folkets kamp för återförande av försvunna, frigivning av politiska fångar och social och ekonomisk rättvisa kulminerade i mars i år i omfattande kravaller, som brutalt slogs ner. Protesterna mot den statliga terrorn i landet har vuxit sig allt starkare, såväl inom landet som internationellt. Och det är i nuläget viktigt att frågan om de försvunna och de politiska fångarna inte får drunkna i den militära konflikten. Det är också viktigt att erinra om att USA satsat på militärjuntan som USA:s gendarm. Argentina var den främsta kandidaten när det gällde att skicka trupper till Centralamerika för att göra smutsjobbet åt USA. Trupperna skulle skickas till ett område där rena folkmordet pågår. Det gäller inte bara El Salvador, utan också Guatemala och Uruguay. I samtliga dessa länder fängslas och avrättas all demokratisk opposition, och all rätt att strejka eller fritt uttrycka sin åsikt förvägras invånarna. Hundratusentals människor har tvingats fly från sina hem och lever i dag som flyktingar. Men också flyktingarna förföljs, och nöden bland dem är obeskrivbar. Särskilt drabbas barnen. Vpk har krävt att 150 milj.kr. skall avsättas i humanitärt bistånd riktat främst till dessa områden. Nu har regeringen, tillsammans med socialdemokraterna, visserligen höjt det ursprungliga förslaget om 50 miljoner till 100 miljoner, men de ytterligare medlen tas från katastrofanslaget. Det är ett anslag som sannerligen behövs ändå. Vi anser 150 miljoner vara ett minimum. Vi har också anvisat vad man i stället kan dra in på, typ krediterna till Turkiet, vilket Oswald Söderqvist tidigare framhöll. Herr talman! Nära sammanhängande med vad som sker i El Salvador, Guatemala och Uruguay är självfallet också vad som sker i Nicaragua och på Cuba. Uppenbarligen betraktar USA bägge länderna som klara hot, eller för att åter citera Santa Fé-dokumentet från 1980, det dokument som innehåller riktlinjerna för Reaganadministrationens politik: ”Trots sin litenhet och sina obetydliga resurser har Kuba blivit vår värste fiende i området —-—--. USA kan inte fortsätta att acceptera Kubas status. Det pris Kuba ska få betala för sitt handlande kan inte bli litet. USA kan bara återupprätta sin prestige genom att vidtaga omedelbara åtgärder. De första stegen bör ha klar bestraffningskaraktär. En ny kraftig propagandasändare bör sättas upp. Om propagandan inte ger resultat bör ett befrielsekrig mot Castro inledas.” Kan det uttryckas tydligare? USA försöker sålunda på allt sätt hävda att Cuba och Nicaragua skulle bistå FDR/FMLN i El Salvador med vapenhjälp. Propagandan vill få omvärlden att acceptera direkta militära interventioner i de enda progressiva staterna i området. Sanningen är i stället den att den enda vapenhjälp som ges är Reaganregimens kraftigt ökade stöd till folkmördarna i El Salvador och Guatemala, liksom till Honduras. Det är USA som upprättar träningsläger för gamla Somozaanhängare. Det är USA som genomför omfattande krigsmanövrar riktade mot Cuba och Nicaragua. Det är USA som i Interamerikanska utvecklingsbanken stoppat lån till Nicaragua, och det är samma Reaganregim som genomfört ekonomiska bojkottåtgärder mot dessa bägge fattiga länder. Det är också USA som bedriver biologisk krigföring på Cuba. Därför, herr talman, är den internationella solidariteten och det internationella stödet viktiga, inte bara för folket på Cuba och i Nicaragua utan för hela utvecklingen i området. Att stödja Cuba och Nicaragua är att stödja en demokratisk och progressiv utveckling. Vpk anser att avvecklingen av stödet till Cuba spelade imperialismens krafter i händerna. Cuba bör på nytt upptas som programland och erhålla ett kraftigt stöd. Cuba uppfyller också alla de kriterier som vi har satt upp för vår biståndspolitik. Gunnar Myrdal framhöll i Havanna 1981 vid tredjevärldenekonomernas konferens: Cubas exempel att eliminera analfabetism, utveckla sjukvården, avskaffa arbetslöshet och successivt höja hela folkets levnadsnivå bör följas av de underutvecklade länderna. Nicaragua erhåller fortfarande svenskt bistånd, men inte minst mot bakgrund av USA:s åtgärder krävs betydligt mer än vad som föreslås av regeringspartierna. Vpk stödjer här den socialdemokratiska utskottsskrivningen om 75 milj.kr. till Nicaragua. Låt mig till sist i det sammanhanget ta upp något av vad Allan Hernelius sade tidigare i dag. Allan Hernelius upprepade de gamla amerikanska propagandalögnerna om indianerna i Nicaragua. Det må ju vara hänt att det är Allan Hernelius åsikt som moderat. Men det är ändå en skamfläck att riksdagens utrikesutskotts ordförande inte håller sig för god för att sprida tredje klassens amerikanska lögner. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motionerna 187 och 728.

Herr talman! I tider av ekonomisk åtstramning växer egoismen, och röster höjs för att vi skall tänka mer på oss själva och mindre på andra, t.ex. u-länderna. Att regeringen ser sitt ansvar i detta sammanhang är självklart. Den internationella solidariteten måste ligga fast som riktlinje för vårt lands biståndsarbete. Även om målet är fruktansvärt långt borta måste vi ständigt driva kraven på en global jämlikhet och arbeta för en ny ekonomisk världsordning. Vi i Sverige måste lära oss att avstå, om vår solidaritet skall vara meningsfull. Vi måste successivt anpassa vårt samhälle till en situation där vår resursanvändning globalt sett står i relation till vår folkmängd. Vid sidan av regeringen och de politiska partierna har enskilda organisationer av olika slag ett stort ansvar för att hålla uppe biståndsnivån, att ständigt arbeta för och stärka opinionen, så att Sverige kan fortsätta och utöka sina biståndsinsatser och sitt solidaritetsarbete. Inom den kvinnoorganisation jag tillhör, Centerns kvinnoförbund, arbetar vi intensivt med biståndsoch solidaritetsfrågor. Vi arbetar på två plan, dels för att stärka biståndviljan, dels med konkreta hjälpprojekt. Just nu har vi tillsammans med centerkvinnorna i Norge och Finland projekt i Botswana. Vi har bistått Zimbabwe. Vi håller nu på att tillsammans med Rädda barnen avsluta en klädinsamling över hela landet avsedd för södra Afrika. Vi har också engagerat oss i en insamling för sanitetsvaror till SWAPO. Jag vill än en gång understryka att bland det viktigaste vi har att göra är just arbetet för att stärka biståndsviljan. Där behöver vi alla hjälpas åt, föreningar och enskilda. Det är naturligt för en kvinnoorganisation att dess biståndsinsatser främst inriktas på kvinnorna, särskilt på landsbygden där flertalet av dem bor och där förhållandena ofta är mest eftersatta. En satsning på kvinnorna medför att det sker en satsning på hela familjen. Hälsovård, näringslära, utbildning och kvinnors arbete är några av de områden som vi upplever som angelägna att prioritera. Kvinnorna är de som oftast drabbas hårdast. Både på landsbygden och i slummen är det kvinnorna som står mitt uppe i problemen. I framför allt de afrikanska länderna har kvinnorna haft en stark ställning i produktionen dvs. i jordbruket, och det har varit deras styrka. I och med att nya metoder vinner terräng och traditionella kulturmönster bryts ner, blir kvinnorna mer knutna till hushållet, och det är där problemen blir allra mest uttalade. Den utbildning och de nya yrken som skapas kommer i första hand männen till del. Självfallet gäller det också att i biståndsarbetet dra nytta av kvinnornas kunskaper. Kvinnorna i u-länderna bör alltså integreras i alla projekt från början, så att deras erfarenheter och behov uppmärksammas. Maj-Lis Lööw m.fl. har motionerat om en beredning för kvinnobistånd för att förbättra planering, genomförande och utvärdering av stödet till u-ländernas kvinnor. Kraven på att u-landskvinnornas särskilda situation och behov skall beaktas inom ramen för det reguljära landsprogrammerade viståndet är ju i sig inget nytt. Regeringen har tidigare uttalat sig om detta. Från centern har under 1970-talet inte minst genom Sonja Fredgard motionerats om att man skall förbättra just kvinnornas villkor som ett viktigt mål för biståndspolitiken men också som en väg till höjd standard för breda befolkningsgrupper. Utskottet har behandlat motionen positivt och utgått ifrån att regeringen och SIDA prövar möjligheterna till samråd mellan SIDA och organisationer med särskild kompetens vad gäller kvinnors roll i samhällsutvecklingen. Från Centerns kvinnoförbund har vi sett positivt på det initiativ till kontinuerligt samråd som SIDA tidigare har tagit. Vi har där haft möjligheter att ge våra synpunkter på kvinnornas speciella situation och behov av bistånd, och denna ömsesidiga information har varit värdefull för alla parter. Att nu ta ett steg vidare och permanenta ett särskilt samrådsorgan ser jag också som positivt, och det kan naturligtvis ge en större fasthet åt arbetet. När regeringen nu skall ta itu med detta vill jag bestämt hävda att det är kvinnoorganisationerna som då bör finnas med i samrådsarbetet. Det är de som har den särskilda kompetensen när det gäller kvinnors roll i samhällsutvecklingen. Det är väl också viktigt att man ser till att man inte får ett alltför Jag vill ytterligare betona vikten av landsbygdens utveckling. Det är redan en prioriterad biståndsverksamhet, men just den vägen har man verkligen möjligheter att nå speciellt kvinnorna. Inom Centerns kvinnoförbund håller vi också på att utvidga vårt solidaritetsarbete till Centraloch Latinamerika, denna utsatta och exploaterade region i världen. Vi har tillsammans med andra kvinnoorganisationer genom hänvändelse till president Reagan kritiserat USA:s stöd till de reaktionära militärregimerna i regionen. En av våra medlemmar deltog nyligen i en svensk delegation för att studera de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Vi känner alla väl till de omänskliga förhållanden som förekommer i dessa länder. ”De galna mödrarna” i Argentina är kända över hela världen för sin kamp. Så länge det finns en politisk fånge skall det finnas kämpande anhöriga, säger man i Latinamerika. Ja, så är det, men det behövs ännu fler kämpande än de anhöriga. Vi andra runt om i världen behöver också vara medi kampen för mänskliga rättigheter och social rättvisa. Förhållandena i El Salvador med massakrer på kvinnor och barn har vi kunnat följa i massmedia. Tiotusentals människor dödas och hundratusentals blir flyktingar. Sverige måste fullfölja sitt ansvar och verka för stöd till de förföljda och till flyktingarna i denna region. Sverige måste verka för stöd till dem som arbetar för självständighet, nationellt. oberoende och social rättvisa. Det är bra att vi genom en överföring av katastrofmedel har kunnat enas om en höjning av anslaget till humanitärt bistånd i Latinamerika med 50 milj.kr. till 100 milj.kr. Det är som sagt bra, och det behövs.

Herr talman! Jag är något förvånad över den debatt som har förts här i dag. Utskottets ordförande har så klart redovisat moderata samlingspartiets ställningstagande i frågan om åsidosättande av mänskliga frioch rättigheter. Vi anser att det är en sådan sak som gör att man bör ompröva biståndet. Både Mats Hellström och Rune Ångström har ändå uttryckt sin förvåning över moderata samlingspartiets inställning. Det finns därför anledning att understryka vikten av att det verkligen går att förankra biståndspolitiken hos dem som skall betala. I tider med ekonomiska problem och därmed också krav på nedskärningar istatens och kommunernas utgifter ökar den enskildes krav på att samhället använder skattepengarna på ett vettigt och effektivt sätt. Det är faktiskt många som anser att det är orimligt att vi skall lämna bistånd till länder med regimer som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Detsamma gäller bidrag till länder som genomför anfallskrig eller håller trupper på andra länders territorier. Riksdagen har ändock tidigare klart uttalat att ett av huvudmålen för den svenska biståndspolitiken är att ffträmja en demokratisk samhällsutveckling i mottagarlandet. Utskottet tillade dock försiktigtvis att mot bakgrund av den ekonomiska och sociala situationen i många u-länder ”är det därför nödvändigt att ge demokratibegreppet en relativt vid tolkning”. Men utskottet tillade också som ett krav: ”Kritik och avvikande meningar bör kunna framföras utan risk för repressalier och övergrepp.” Jag ber att få hänvisa till utrikesutskottets betänkande 1978/79:1 s. 33, där detta är klart utsagt. Det torde vara väl känt att de här kriterierna inte finns i många mottagarländer — här har tidigare i dag nämnts bl.a. Etiopien och Vietnam. Detta har ändå inte påverkat den svenska biståndspolitiken i fråga om dessa länder, trots att utrikesutskottet — och även denna kammare — tidigare uttalat att ett avbrytande eller ett avvecklande av biståndet kan bli aktuellt på grund av åtgärder i mottagarlandet, vilka mer eller mindre genomgripande rubbar förutsättningarna för utvecklingssamarbetet. Vi moderater anser att det finns starka skäl att i sådana här fall verkligen ompröva biståndet. Ännu mera märkligt är det, menar vi, att biståndspolitiken inte omprövas när det gäller länder som bedriver anfallskrig eller besätter andra länders territorium. Det bidrar definitivt inte till att stärka människornas förståelse för biståndspolitiken, om vi underlåter att ompröva eller avbryta biståndet tillländer som både åsidosätter rimliga anspråk på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och dessutom för anfallskrig. Vissa erinringar har, enligt vad Rune Ångström säger här i dag, framförts till Vietnam, men de har tydligen inte påverkat utvecklingen där. För Rune Ångström, som dessutom reagerat mot att vi moderater i reservation nr 5 följt upp riksdagens uttalande från 1978, vill jag understryka att vi från moderat sida inte har krävt något omedelbart avbrytande av svenskt bistånd. Vi är medvetna om den långsiktiga inriktningen av biståndspolitiken, men vi anser att Sverige bör reagera genom att sänka eller frysa anslagen, alternativt successivt avveckla dem. Vi har från moderata samlingspartiet fört fram förslag som syftar till att öka återflödet av det svenska biståndet. Bl. a. menar vi att SIDA särskilt bör uppmärksamma möjligheterna att öka kontakterna mellan svenskt näringsliv och länder med hög årlig landram men med låg import från Sverige. Det finns också mottagarländer som har en viss industriell utveckling och som borde har relativt goda möjligheter att tillgodogöra sig import av svenska produkter. Utskottsmajoriteten konstaterar att en ökning av bindningsgraden medför praktiska och andra nackdelar. Ja, det kan kanske medföra problem i vissa fall, men det är här i högsta grad fråga om en viljeinriktning. Vi får inte vara så bundna till önskemålet om obundet bistånd att vi bortser från de betydande fördelar som ett ökat återflöde skulle ha för svensk ekonomi. Vår möjlighet att på längre sikt ge varaktig hjälp till utvecklingsländerna är i hög grad beroende av att vi får ordning i vår ekonomi och balans i våra utrikesaffärer. Det gäller även om förhållandena i den svenska ekonomin inte är sådana att jag skulle vilja jämföra dem med vad som gäller i Tanzania. Det är naturligtvis inte bra om var tredje biståndskrona är en lånad krona, även om, som vice ordföranden i utskottet uttryckte det i dag, det inte är klart utsagt vart lånade pengar går i olika sammanhang. Ett ökat återflöde skulle utan tvivel verksamt bidra till att öka förståelsen för vår biståndspolitik. Vi har trots allt i dag en vid internationella jämförelser mycket låg bindningsgrad. I flera motionsyrkanden, bl.a. i den moderata partimotionen, förordas också en ökad användning av svenska varor, när det gäller livsmedelsbiståndet. Vi har från moderata samlingspartiet bl.a. föreslagit ett ökat utnyttjande av svenskt spannmål inom ramen för det bundna biståndet. Vi avser då inte bara spannmålsleveranser för katastrofbistånd, utan också att en ökad andel av det svenska spannmålsöverskottet skall ingå som ett naturligt led i vår biståndspolitik. Inom jordbruket ser man det utan tvivel också som något av ett rättvisekrav gentemot andra näringar att jordbruksprodukter i större utsträckning tas med i biståndet. Och det vore märkligt om inte detta skulle kunna lösas på ett för alla parter tillfredsställande sätt i en värld, där svälten är ett ständigt problem på så många håll. Vi har på den här punkten inte framställt några yrkanden, men genom en markering i ett särskilt yttrande har vi understrukit vikten av att öka andelen av spannmål i biståndet; och behoven finns. Det framgår bl.a. av ett citat ur Entwicklung + Ländlicher Raum 1/82 i senaste numret av Rapport från SIDA. Under rubriken: ”Tredje världen mer beroende av USA-spannmål” skriver man där bl.a.: ”U-länderna kommer även under åttiotalet att bli alltmer beroende av livsmedel från USA. Visserligen var världens livsmedelsproduktion 3 procent högre 1981 än genomsnittet för de tre tidigare åren. Ändå sjönk produktionen per capita med ca 1 procent. Fram till mitten av åttiotalet kan 15 procent av världens livsmedelsproduktion komma att bli amerikansk, mot 2 procent i början av 50-talet och 11 procent i slutet av 70-talet.” Jag menar att detta citat visar att det finns all anledning att på ett bättre sätt än tidigare söka utnyttja svenskt spannmål i biståndspolitiken. Också Olle Göransson var i sitt anförande nyss inne på den brist på livsmedel som råder runt om i vår värld. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga moderatreservationer som behandlas i utrikesutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! I motion 301 föreslår vi från vänsterpartiet kommunisterna att riksdagen beslutar om katastrofbistånd med 5 milj.kr. till Demokratiska republiken Östtimor och att detta bistånd kanaliseras över befrielserörelsen Fretilin. Vi kräver också att riksdagen gör ett uttalande att Sverige inte skall ha någon beröring med den internationella organisationen IGGI, International Governmental Group for Indonesia. I det första fallet — när det gäller katastrofbistånd — avstyrker utskottet vårt förslag med motiveringen att man inte på förhand kan binda sig för att katastrofbistånd skall utgå med ett visst belopp och att man inte har gjort som vi föreslår tidigare. Herr talman! Skall man aldrig göra någonting som man inte har gjort tidigare i den här riksdagen, har det svenska folket och inga andra folk heller något nytt att vänta av den här församlingen. Men frågan kan väl inte gälla vad som har gjorts tidigare, utan den måste väl i första hand gälla vad man vill med sin politik och vad man avser att genomföra. Att hänvisa till att man inte har gjort en viss sak tidigare är ju inte något sakargument, möjligen ett procedurargument. Jag kan tänka mig att det bakom formuleringen om att man inte har gjort så här förr — om man ger den en välvillig tolkning — finns en tanke om att det på förhand är svårt att bedöma behoven, att man inte vet var katastrofbiståndet behövs bäst osv. Det är en rimlig tanke om det är så utskottet resonerar, men man uttrycker sig inte så. När det gäller Östtimor är det permanenta hjälpbehovet verkligen känt. Man behöver inte tvivla på om katastrofbistånd behövs eller inte. Utskottet skriver självt i betänkandet att rapporter om en hotande försörjningskris har inkommit och att man inte med det tidigare biståndet har nått ut till de mest avlägsna områdena på Östtimor. Det finns enligt alla kända bedömningar ett stort behov av hjälp till Östtimor. Och det hjälpbehovet kommer att öka så länge den indonesiska regeringen fortsätter sitt utrotningskrig mot befolkningen. En allmän uppfattning bland kännare av Östtimor är att Indonesien medvetet försöker framkalla svält på ön, därför att man helt enkelt vill byta ut befolkningen. Man försöker svälta ihjäl den. Alla tillgängliga rapporter visar att minst 100 000 — kanske 200 000 — har mött döden genom svält på grund av det utrotningskrig som förs på ön. Nr 138 Därför borde man redan nu kunna besluta om att ge katastrofbistånd i å ; Onsdagen de enlighet med vpk-motionens krav, i stället för att hänvisa till att man aldrig 8 5 5 maj 1982 har gjort så förr. J Sedan till frågan om kanaliseringen över Fretilin, befrielserörelsen. Jag å = ; 7: [Internationellt behöver inte orda om befrielserörelsens betydelse. Vår motion är väl ” § ; S Er - . utvecklingssamarmotiverad på den punkten, och befrielserörelsen är också omnämnd i Bele nisi utskottsbetänkandet — alla vet vad det handlar om. Det är också välkänt att Fretilin har gjort klart att man är redo att ta emot och distribuera sådant bistånd som man får direkt. Och det vore dubbelt angeläget att ge Fretilin bistånd. Utskottet säger ju att det är svårt att komma fram med hjälp till de avslägsna och illa utsatta delarna, där hjäpbehoven är störst, och det är de områdena, i de otillgängliga bergen, som just Fretilin behärskar. Hjälp över Fretilin skulle alltså göra att man kunde nå dit man inte når i dag. Utskottets eget resonemang när man avstyrker vår motion är egentligen ett argument för att tillstyrka den. När de gäller biståndet till Fretilin säger utskottet också att de av riksdagen fastlagda principerna för stöd till befrielserörelser inte är uppfyllda när det gäller Fretilin, nämligen att FN med svensk anslutning inte har uttalat sig för att sådant stöd kan ges. Med kännedom om den svenska regeringens förändrade ställningstagande när det gäller Östtimor och röstningen i FN om rätt till självständighet för Östtimor, där Sverige avstod, är det klart att det så länge den nuvarande regeringen sitter inte kan bli fråga om någon sådan anslutning till stöd för Fretilin, även om FN i övrigt skulle rösta för det. Sverige svansar i den här frågan bakom den internationella imperialismen, bakom USA och Indonesien. Jag tycker att det vore bättre att nu från riksdagens sida se till det verkliga, akuta behovet — var hjälpen behövs och vem som kan distribuera den, och då borde man rösta för vår motion. Så, herr talman, över till frågan om anslutning till IGGI, den internationella stödorganisationen för den indonesiska regeringen, där den svenska regeringen har ss.k. observatörstatus. När vi säger att Sverige borde avlägsna sig från den här stödgruppen säger utskottet att man inte bör uttala att Sverige skall lämna organisationen, eftersom observatörskapet inte innebär några biståndsförpliktelser. Men vi har aldrig hävdat att det är av det skälet man borde hoppa av, utan det är därför att den indonesiska regeringen är svårt komprometterad genom sin folkmordspolitik på Östtimor. Att ställa upp i en internationell stödorganisation är ett slags erkännande av den regeringen och dess handlande. Men det är väl med det här som med IDB, den interamerikanska utvecklingsbanken: medlemskapet är att anse som en draghjälp i marknadsföringen för svensk industri. Kan man vara med i IDB, som i huvudsak stöder blodsregimer i Latinamerika, kan man naturligtvis vara med i den indonesiska organisationen, som stöder blodsregimen i Indonesien. Det är 91 logiskt, om man ser det från regeringens ståndpunkt. Bara det gynnar affärerna är det bra. Det är en blodsregim det gäller. Amnesty International har i februari i år lämnat en rapport där man berättar om oerhörda dåd. T. o. m. den av de indonesiska generalerna tillsatta marionettregeringen på Östtimor klagar över våldsregimen, över morden, den sexuella terrorn, den fysiska terrorn, den psykiska terrorn och svältpolitiken. Det har gått så långt att de egna marionetterna i ett visst fall har fängslats för sin kritik. Det är verkligheten under den regering som Östtimor nu lyder under och som den svenska regeringen genom sitt handlande stöder. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 301.

Herr talman! I den mörka bilden av världsekonomin finns, trots allt, några ljuspunkter. En sådan är att inte endast OPEC-länderna utan även övriga u-länder som grupp lyckats öka sin andel av världshandeln under 1970-talet. Detta är i första hand ett resultat av utvecklingen i vissa u-länder. Det gäller främst de s.k. Nic-länderna, länder som Brasilien, Malaysia, Mexico, Singapore och Sydkorea. Det gemensamma för dessa länder är att de avvisat socialistiska lösningar på sina ekonomiska problem och satsat på marknadsekonomi och industriell, exportinriktad expansion. Den positiva utvecklingen har lett till att de ekonomiska förhållandena för flertalet medborgare i dessa länder förbättrats. Detta framgår klart om man ser på statistik över hur många hushåll som fått rinnande vatten, avlopp och elektricitet, skaffat sig radioapparat, cykel och kylskåp och hur stor andel av barnen som får skolundervisning och viss hälsovård. Detta innebär inte att det växande välståndet i dessa länder fördelats jämnt. I flera fall är det i stället så, att — liksom tidigare i de nu väletablerade industriländerna — förmögenhetsfördelningen snarare blivit ännu snedare. Men det har i dessa nyligen industrialiserade u-länder — till skillnad från i flertalet socialistiska u-länder — skapats tillgångar i form av kapital, utbildad arbetskraft och entreprenörskap som ger en grund för fortsatt ekonomisk utveckling och därigenom, på sikt, till ännu mer att fördela. Jag tycker att vi i vårt samarbete med u-länder och andra länder över huvud taget — och i det samarbetet ingår biståndssamarbetet som en viktig del — måste ta hänsyn till erfarenheterna av under vilka förutsättningar en självgenererande ekonomisk utveckling kan komma till stånd. Ett svenskt biståndspolitiskt mål är att stärka den demokratiska utvecklingen i u-länderna. Det är en stor och mycket svår uppgift. Den är stor, därför att pluralism och demokrati är ömtåliga blommor som alltid i alla länder har svårt att slå rot och växa. Uppgiften är svår bl.a. därför att eventuella framgångar inte är så lätta att mäta. I en redovisning av resultatet av svenska u-landsinsatser är det enklare att i siffror ange antalet tillskapade vårdplatser eller nyvunna kilowattimmar än att mäta insatser för att t.ex. stärka från statsmakterna fristående föreningar eller oberoende tidningar, radiosändningar eller bokutgivning.

Då är det också Helén. JA självklart att vi i vårt biståndsarbete fäster stor vikt vid den demokratiska utvecklingen — eller åtminstone de långsiktiga förutsättningarna för demokratisk utveckling — i de länder med vilka vi samarbetar. Vårt biståndsprogram är det främsta uttrycket för vår vilja att ändra missförhållandena i världen, att undsätta de mest utarmade och lägga en grund för utveckling, internationell förståelse och fred. Därför är biståndsbudgetens storlek ett centralt mått på vår vilja till solidaritet. För mig och många i min generation var kravet på att vi i Sverige via biståndsbudgeten skulle skänka 1 96 av våra årliga inkomster till u-hjälp en inspiration till politiskt arbete. Det var en glädje när Sverige — på förslag av dåvarande biståndsministern Ola Ullsten — nådde det målet. Det är en heder för regeringen att den också i nuvarande kärva tider har försvarat enprocentsregeln mot attacker från moderata samlingspartiet. U-hjälpen får inte minska. Vårt mål måste vara det motsatta. Så snart de ekonomiska förutsättningarna medger det, måste biståndets andel av våra resurser öka på nytt. Långsiktigt bör målet vara en fördubbling av den svenska u-hjälpen.

Herr talman! När man har lyssnat på dagens debatt och vi börjar närma oss voteringen, kan man kosta på sig en liten fundering: Hur tänker egentligen moderaterna göra i voteringen om en liten stund? Tänker de, sedan de har förlorat i kontrapropositionsvoteringarna mot centerns och folkpartiets reservationer, i huvudvoteringen ställa upp för regeringspartierna? Gör de det är deras myckna tal om besparingar bara en tom demonstration. Det blir då bara en markering av att man vill bestraffa länder som Angola, Etiopien, Mogambique, Nicaragua och Vietnam för att de händelsevis råkar ha socialistiska regeringar. Herr talman! I den ämnesfördelning som utrikesutskottets socialdemokrater har gjort mellan sig har det fallit på min lott att redovisa en del synpunkter på biståndet till södra Afrika. Men först tänker jag helt kort kommentera situationen i Västra Sahara, eftersom vi har en reservation i den frågan, reservation nr 26. Det västsahariska folkets kamp för nationellt oberoende mot den marockanska ockupationsmakten har nu pågått i sex år. Det var i slutet av februari 1976 som Spanien lämnade sin koloni Västra Sahara och som Marocko inledde sin militära ockupation. Samtidigt utropade den nationella frihetsrörelsen Polisario den Demokratiska sahariska republiken. Mauretanien, som i början gjorde gemensam sak med Marocko, har senare dragit sig 93 Situationen för dagen är att Polisario behärskar större delen av Västra Saharas territorium förutom vissa befästa städer och en enklav i norra delen av landet som hålls av Marockos armé. Det är dock främst på det politiska planet som Polisario haft stora framgångar under det senaste året. En majoritet av OAU:s medlemmar har nu erkänt Demokratiska sahariska republiken, som i slutet av februari i år accepterades som S1:a medlemsnation i OAU. Det har lett till en kris inom organisationen, eftersom Marocko och några andra stater hotar lämna OAU. Det är naturligtvis svårt att sia om den politiska och militära utvecklingen i Västra Sahara under de närmaste åren. Polisario är dock mycket välorganiserat och har byggt upp en infrastruktur och en egen förvaltning som inger förtroende. Även på det internationella planet torde trycket mot Marocko komma att öka. Svenskt katastrofbistånd har alltsedan 1976 kanaliserats till de västsahariska flyktingar som i mycket stort antal lever i läger i Tindoufområdet i sydvästra Algeriet. Under de senaste åren har det statliga svenska biståndet slussats via Rädda barnen. Förra budgetåret anslogs 6 milj.kr. till inköp av tältmateriel, vattencisterner och tankbilar för vattentransporter. Vidare skedde speciella matleveranser på 300 ton till ett värde av över 1 milj.kr. Rent tekniskt sker leveranserna via Algeriets Röda halvmånen till flyktinglägren. För någon vecka sedan beslutade regeringen att av katastrofmedel anslå över 7 milj.kr. till den internationellt ännu ej erkända västsahariska Röda Halvmånen. Det är mycket väl använda pengar. Vi socialdemokrater har i reservation 26 pekat på möjligheten att kanalisera bistånd även direkt till Polisario. Det skulle självfallet innebära en politisk markering, som kunde påskynda utvecklingen mot en lösning av konflikten. Det är vår förhoppning att den dagen inte skall vara alltför avlägsen då svenskt bistånd skall gå direkt till återuppbyggnaden inom den självständiga Demokratiska sahariska republiken. Herr talman! Den internationella kris och det elände som skapas av den vita minoritetens rasistiska terror i södra Afrika har blivit något av en permanent fråga i världspolitiken. Problemen i södra Afrika riskerar därmed att komma i bakgrunden för uppmärksamheten när det uppstår nya akuta kriser i Sydostasien, i Mellanöstern, i Afghanistan, i Centralamerika, i Polen eller som nu senast i Sydatlanten. Men detta att man bara tycks orka med att följa en internationell fråga i taget, gör att alla vi som vill se en snabb förändring i södra Afrika aldrig får förtröttas i vårt agitationsarbete och våra krav på svenska initiativ. Ser vi några år bakåt har det skett betydande positiva förändringar i södra Afrika — förändringar som entydigt pekar mot att den vita rasistregimen i Sydafrikanska republiken går mot sin slutliga upplösning. Demokratiseringen i Portugal för åtta år sedan förde radikala afrikanska nationalister till ledningen i de nya staterna Angola och Mogambique. Efter ett brutalt inbördeskrig skedde en snabb och fredlig övergång till afrikanskt majoritets styre i Zimbabwe för två år sedan. Ledarna i Botswana arbetar systematiskt på att frigöra landet från beroendet av Pretoria. Genom ett begynnande regionalt samarbete mellan frontstaterna — där också Tanzania och Zambia spelar en viktig roll — söker de nu stärka sina bräckliga ekonomier och steg för steg skära av de ekonomiska banden med rasistregimen i söder. SWAPO:s militära aktioner mot de sydafrikanska ockupationstrupperna i Namibia har ökat trycket mot Pretoria, som nu försöker värja sig genom militära raider djupt in i Angola och genom att utrusta UNITA:s gerillagrupper i södra och östra Angola. Rasistregimen genomför också militära aktioner djupt inne i Mogambique och ligger uppenbarligen bakom en del sabotagedåd i andra frontstater i syfte att försvaga deras ekonomier. Det svenska biståndet till frontstaterna och nationaliströrelserna i södra Afrika har som ett huvudsyfte att stödja deras kamp mot den vita rasismen. Om utrikesutskottets förslag för nästa budgetår går igenom i alla delar, kommer det samlade anslaget för detta ändamål att uppgå till 1 415 milj.kr. Sannolikt kommer dock den summan att bli 40 milj.kr. lägre, om nu moderaterna i andra hand stödjer c-fp-reservationerna när det gäller anslagen till Angola och Mogambique. Men det är ändå värt att notera att en så pass stor andel av den svenska biståndsbudgeten satsas i södra Afrika. Tyvärr har moderaterna i år ställt sig vid sidan av den här politiken. De moderata förslagen innebär att de vill spara inte mindre än 262 milj.kr. på anslagen till södra Afrika. Dessa 262 milj.kr. sparar moderaterna på följande sätt: Angola —36 milj.kr., Lesotho —S5 milj.kr., Mogambique —62 milj.kr., Tanzania —69 milj.kr., Zambia —20 milj.kr., Zimbabwe —10 milj.kr., humanitärt bistånd i södra Afrika —20 milj.kr. och regionala insatser i södra Afrika —40 milj.kr. Detta att moderaterna med mer än en kvarts miljard kronor vill dra ned det svenska biståndet till dem som för kampen mot de vita rasisterna är faktiskt ganska uppseendeväckande. Det uppfattas säkerligen av regimen i Pretoria och av dess ambassad här i Stockholm som ett tecken på att moderaterna inte särskilt helhjärtat står bakom den svenska Sydafrikapolitiken. Rasisterna i Sydafrikanska republiken har säkerligen också med tillfredsställelse noterat att vårt största borgerliga parti i sin motion säger sig vilja minska biståndet till ”mottagarländer ur kretsen av socialistiska enpartistater”. Den karakteristiken gäller i dag Mogambique, Angola och Tanzania och väl i en snar framtid också Zimbabwe.

Vi kan troligen vänta oss dramatiska händelser i södra Afrika under de närmaste åren, och det kan mycket väl bli nödvändigt att dryga ut de reguljära anslagen dit med pengar från katastrofreserverna. Det finns vissa förhoppningar om att de fem västliga länder som nu söker en förhandlingslösning i Namibia kommer att öka trycket mot regimen i Pretoria. Vidare blir det säkerligen mer av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika under kommande år. Det finns tydliga tecken på ökade politiska motsättningar inom den styrande vita minoriteten i republiken, samtidigt som ANC har inlett vad som väl är början till en ökad sabotageoch gerillaaktivitet. Ingen väntar sig dock någon snabb förändring. Därför är det väsentligt att det svenska biståndet fortsätter och byggs ut på ett systematiskt sätt — och här hemma är det absolut nödvändigt att vi brännmärker de moderata försöken att undergräva vår Sydafrikapolitik. Moderaterna har fört fram många skamlösa förslag på senare år. Frågan är om inte den kvarts miljard som de nu vill beröva apartheidmotståndarna är det allra mest skamlösa. Herr talman! Jag är övertygad om att de 1 415 milj.kr. som vi i dag vill anslå till södra Afrika är ett beslut, som vi har anledning att vara stolta över. Om andra västliga industriländer ställde upp med bistånd i motsvarande grad skulle problemen i södra Afrika lösas mycket snabbare. Det är något av en moralisk plikt för oss att göra vad som står i vår makt för att få bort de sista resterna av den vita kolonialismen i Afrika. Först när det har skett kan det nya Afrikas krafter odelat inriktas på en fredlig ekonomisk uppbyggnad.

Herr talman! Jag delar Sture Ericsons uppfattning att våra ansträngningar att stödja kampen mot apartheidpolitiken i Sydafrika inte får förtröttas eller undanskymmas av kriser i andra delar av världen. Situationen i Sydafrika är oacceptabel. Som Sture Ericson framhöll går i dag också en mycket stor del av det svenska biståndet till de stater som gränsar till Sydafrika. Det är riktigt att bra att så är fallet. Jag vill samtidigt erinra om att regeringen nu påbörjat en översyn av den lag om förbud för svenska företag att investera i Sydafrika som vi har sedan några år tillbaka. I det sammanhanget finns, förhoppningsvis, goda möjligheter att finna ytterligare vägar att stärka det svenska motståndet mot apartheidregimen i Sydafrika.
Herr talman! Av Sture Ericsons anförande kan man få den uppfattningen att vi från moderat håll hade särbehandlat södra Afrika när det gäller våra besparingar på biståndsbudgeten. Jag vill bara tillrättalägga detta missförstånd och säga att vi i våra bedömningar — och för detta har redogjorts både av Allan Hernelius och av mig — har följt samma princip och gjort analyser av varje land för sig. Beträffande de länder där besparingarna har varit större har också större reservationer varit innestående av orsaker jag tidigare har redogjort för.
Herr talman! Ingrid Sundberg säger att moderaterna inte har behandlat staterna i södra Afrika på något annat sätt än när det gäller andra anslag. Det är möjligt — jag har inte gjort den jämförelsen — men vad jag pekade på var Nr 138 effekten av den moderata politiken gentemot Sydafrika. Man vill minska LS : ES : E Onsdagen den anslagen till södra Afrika med 262 milj.kr., och det är pengar vilkas & ER ; å SE . 5 maj 1982 huvudsyfte är att stödja kampen mot apartheidregimen i södra Afrika. Den motivering som lämnas i den moderata motionen är ju att man skall 5 Sä 7 5 é Internationellt dra ner och i sista hand avbryta biståndet till mottagarländer ur kretsen av 5 alien ; z ne x AR utvecklingssamarsocialistiska enpartistater. Här har man alltså gjort en förhandsanvisning av betemim att man inte tänker sig några anslag till frontstaterna framöver. Jag tror att det är en politik som livligt applåderas i Pretoria.
Herr talman! Sture Ericsons slutsatser får stå för honom själv. Hur orimliga de är tror jag framgår av hur debatten tidigare har förts från vår sida.
Herr talman! Slutsatsen framgår hur tydligt som helst av den moderata motionen. Det är bara att läsa innantill där, det är bara att addera de siffror för besparingar på anslagen till södra Afrika som finns i de moderata reservationerna, som vi om en stund skall rösta om. Då blir slutsatsen den, att moderaterna på ett mycket klart sätt har tagit avstånd från vad som är traditionell svensk politik när det gäller att stödja motståndarna mot apartheid i södra Afrika. Det är att beklaga, och jag tror att moderata samlingspartiet gör väldigt klokt i att ändra den här politiken så snabbt som möjligt.

Herr talman! Behoven av återuppbyggnad i södra Libanon är i dag obegränsade. Förstörelsen av skolor, sjukhus och bostäder i de palestinska flyktinglägren fortgår alltjämt under de återkommande israeliska attackerna. Det är för dagen omöjligt för PLO att göra en kalkyl över vad ett humanitärt bistånd skulle kunna användas till och hur mycket som skulle behövas för alla de många objekt som ständigt kommer till och förnyas. Det är mot den bakgrunden man måste läsa utskottsbetänkandets passus om PLO på s. 69. Där påpekas att vpk-yrkandet om 10 milj.kr. i särskilt bistånd till den palestinska befrielseorganisationen PLO avstyrks med hänvisning till det omfattande stöd som huvudsakligen kanaliseras via FN:s hjälpprogram UNRWA. Via den vägen ger Sverige alltså ett bistånd på 55 milj.kr. Men det är här fråga om ett folks överlevnadsmöjligheter. I stora områden har hela årsskördar av vete och grönsaker förstörts. Jord har gjorts obrukbar. Alltjämt fattas det allra nödvändigaste för invånarna i de palestinska flyktinglägren — livsmedel och medicin. Och angreppen och flygöverfallen fortsätter. In över andra länders territorier anser sig Israel ha rätt att sprida ” död och förgörelse för att skydda sitt landss.k. säkerhet. Samtidigt fortsätter och hårdnar förtrycket av den palestinska befolkningen i de områden som Israel i strid mot alla internationella överenskommelser fortfarande håller ockuperade. Nya ockupationer har lagts till de tidigare, samtidigt som Israel planenligt annekterar det ena ockuperade området efter det andra. Resultatet är att det palestinska folket måste föra en hård kamp för sin existens. I Damour i södra Libanon hade PLO byggt en skola för barn som blev föräldralösa vid massakern i Tell az-Zatar 1976. Denna skola förstördes vid ett israeliskt flyganfall den 21 april i år. 18 dödades vid bombningen. Herr talman! Trots pengarna via UNRWA har PLO i dag inga resurser för att bygga upp skolan i Damour igen. Detta är bara ett exempel. Men det är ett viktigt och talande exempel. De barn som skall gå i denna skola hade överlevt massakern i Tell az-Zatar. Trots sina hemska erfarenheter var de fyllda av livsglädje och framtidstro. De gick i en skola som hade byggts upp i Damour i Libanon. De levde inte i något av Israel ockuperat område. 18 dog när skolan bombades till grus och spillror. Den sionistiska terrorismen känner inga gränser för sin verksamhet. Det kan vara på sin plats att i denna debatt fråga varför Sveriges utrikesminister inte har fördömt massakern i en moské för ett par veckor sedan. Människor hade samlats för att hålla gudstjänst. Det var inga beväpnade fiender till staten Israel. Det var människor i en helt fredlig situation, gamla och barn fanns bland dem, de hade samlats till gudstjänst. 60 personer stupade eller skadades när en israelisk militär i uniform verkställde denna massaker. Men inte ett ord har hörts internationellt från Ola Ullsten om denna händelse. Är det återigen rädslan för att stöta sig med USA som stämmer Sveriges utrikesminister till tystnad? Biståndet till PLO kan aldrig bli för stort. Dessutom skulle ett svenskt katastrofbistånd direkt till PLO innebära ett moraliskt erkännande åt ett folk som i dag kämpar för sitt liv. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1981/82:530, yrkande 6, om ett bistånd till PLO på 10 milj.kr.

Herr talman! Under allmänna motionstiden innevarande år väckte jag tillsammans med några partikamrater en motion vars syfte var att genom omfördelning inom ramen för SIDA:s budget möjliggöra en ökning av anslaget till enskilda organisationer. Det bistånd som SIDA kanaliserar genom de enskilda organisationerna har alltmer kommit att framstå som en av de mest effektiva delarna av svenskt bistånd. Denna verksamhet är i hög grad inriktad på de fattigaste grupperna på landsbygden i de fattigaste länderna. Arbetet bedrivs oftast vid konkreta projekt i liten skala och med hjälp av personal med god kunskap om och stort intresse för landet och uppgiften i fråga. Dessa faktorer har lett till att påtagliga resultat av biståndsinsatserna har kunnat redovisas till förhållandevis ringa kostnader. De enskilda organisationer som får bidrag genom denna sektion är de fackliga organisationerna, handikapporganisationerna, humanitära organisationer, kooperationen, kvinnoorganisationer, Svensk volontärsamverkan och missionsorganisationer. För budgetåret 1982/83 föreslår regeringen att 190 milj.kr. av SIDA:s budget avdelas till enskilda organisationer. Totalt utgör detta ca 3 90 av SIDA:s budget. Flera av de nämnda organisationerna anser att det föreslagna bidraget för 1982/83 är otillräckligt för att de skall kunna genomföra redan påbörjade projekt, stödja ett oförändrat antal volontärer och initiera ett rimligt antal nya välbehövliga och välplanerade projekt och på detta sätt fortsätta att ta sitt ansvar i samarbete med systerorganisationer i mottagarländerna. De flesta svenska missionsorganisationer har genom Svenska missionsrådets biståndsnämnd slutit ett ramavtal med SIDA fr.o.m. budgetåret 1980/81. SMR:s biståndsnämnd är den största mottagaren av bistånd under anslaget för enskilda organisationer. I nämnden ingår 21 missionsorganisationer, bl.a. Svenska kyrkans mission, Missionsförbundet, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Baptistförbundet och Örebromissionen. Pingstmissionens ulandshjälp har på grund av sin storlek ett eget ramavtal. Svenska missionsrådets biståndsnämnd har för 1982/83 av SIDA tilldelats en indikativ ram på 50 milj.kr. De flesta av SMR:s projekt sträcker sig över flera år. Budgeterade utbetalningar och ett oförändrat antal volontärer kommer att förbruka minst 47 milj.kr. under 1982 83 på omkring 20 milj.kr. De projekt som tas upp i ansökningarna är mycket väl förberedda. Jag skall inte exemplifiera här, eftersom det har skett i motionen. Herr talman! Anslagen från SIDA till såväl Svenska missionsrådets biståndsnämnd som övriga enskilda organisationer har ökat väsentligt under senare år. Det är ett faktum som noteras med glädje och som kan tas som uttryck för uppskattning av det sätt på vilket medlen används. Trots detta är det naturligtvis svårt att, som SMR, stå med färdiga projekt — med personal och med stor erfarenhet av att med mycket ringa medel göra en viktig insats — men utan tillräckliga anslag. Utskottet har i enighet talat om vikten av de enskilda organisationernas insatser i u-världen och ställt sig bakom regeringens förslag om 190 milj.kr. till enskilda organisationer. Centerledamöterna har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, med innebörden att regeringen till synnerligen angelägna och välmotiverade ansökningar från de enskilda organisationerna kan ta i anspråk ytterligare medel. Liknande uttalanden har förekommit vid flera tidigare tillfällen. Jag förutsätter att såväl dessa uttalanden som det nu föreliggande särskilda yttrandet har varit och är realistiska och att en förnyad, välmotiverad ansökan från de enskilda organisationerna kan ge resultat. Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag inget yrkande. Men jag har velat fästa uppmärksamheten på de stora insatser som Svenska missionsrådet och övriga enskilda organisationer med i sammanhanget små medel åstadkommer i flera u-länder.